Herr talman! Innan jag går in på mitt egentliga anförande vill jag gärna säga att det förekommit förhandlingar mellan partigrupperna om debattordningen. Vid dessa förhandlingar fördes det fram olika alternativ, som skulle ha gett oppositionsledaren mer tid i debatten. Dessa alternativ förkastades emellertid. Det är dock möjligt att vi vid kommande förhandlingar kan bli överens om en debattordning som ger en mer jämn fördelning av debattiden. Herr valman! Det är rätt naturligt att i den allmänpohtuska debatten denna gång göra några reflexioner kring valutgången och orsakerna bakom denna. Eftervalsanalyserna är många, och de fördjupas allteftersom man får perspektiv på vad som hände. Det är helt uppenbart att valutgången anger ett viktigt och avgörande vägvul inför framtiden. Människorna har gett besked om att framtidens samhälle skall präglas av en social marknadsekonomi, hushållning med naturtiligångarna och ett fortsatt soctalt reformarbete. Människorna har lika klart avvisat en politik som dogmatiskt anger socialisering och socialism som en väg att lösa praktiska samhällsproblem. de har avvisat en förtsatt misshushållning med naturresurserna och de har avvisat en deuljreglering av människornas tillvaro som inte kan leda tvill annat än byråkrati och rättsotrygghet. Många i detta land sätter värde på marknadsekonomin och möjligheten till privat företagsamhet. Man ser i detta förutsättningar för att i framtiden stärka och utveckta vår ekonomi och för fortsatt socialt reformarbete. Miänniskorna har däremot avvisat en fondsocialism av Meidnermodell. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt I detta rvms inga framtidsmöjligheter för de enskilda människorna. Det är på denna grund allt fler människor har önskat sig en ny regering. Man har värjt sig mot rovdrift och centralisering och förordar 1 stället resurshushållning och decentralisering. Regeringsförklaringen visar den nya regeringens ambition att svara upp mot valresultatet. Rereringsförklaringen lägger grunden till en frumåtsyftande reformpolitik över hela fältet. I mycket hög grad fullföljer den handlineslinjer som vi från cemerpartiets sida under många år har drivit i riksdagen. 1972 begärde vi t.ex. alt en bättre balans mellan teori och praktik skulle ästadkommas i grundskolan. Vi har också tagit upp behovet av bittre baskunskaper i grundskolan. Regeringsförklaringen lägger grunden för en aktiv utbildningspotlitik enligt dessa riktlinjer. Läroplansarbetet skall inriktas på att ge bättre baskunskaper, större inslag av praktisk vrkesorientering samt en närmare kontakt mellan skolan, arbetslivet och samhället + övrigt. Det är därmed heht uppenbart att vi kommer tll rätta med skolans alltför (corcuska prägel och på så sätt ökar trivseln och motivationen I skolan. Skolan måste klarare än i dag arbeta efter sociala målsättningar. Respekt för andra individer och grupper, tolerans och förstäelse måste prägla relätionerna också inne i skolan. Barn och ungdom måste tillägna sig denna grundsyn. STA-reformen är av avgörande betydelse i detta sammanhang. Genom SIA-reformen utvecklas och demokratiseras skolans arbetsformer. Vi bör arbeta vidare på en utveckling av grundskolan. innebärande en biättre skolmiljö, ökad kontakt med verkligheten utanför skolan och bättre kontakier mellan lärare. elever och föräldrar. Vi maåste skapa ett positivt samspel diär alla ongageras. STA-reformen kan utgöra en grund för detta. DPet är självklart att on sådan utveckling av grundskolans inriktning och arbetsförhåflanden måste följas upp i gymnasteskolan. Det är alltför manga elever som inte finner lämpliga utbildningsalhternativ i evymnasieskolan eller som genom taktiska mantpulationer eller tradivionelh könsrollstänkande inte väljer den utbildningsväg som passar de cegna anlagen bäst. Övergången från utbildning till arbetsliv blir för många ungdomar alltför svår. Även på deua område står vi inför viktiga utbildningspolitiska ställningstaganden. vilka måste präglas av sociala och jämlikhetspolitiska ambitioner. Det giller avv öka gymnasieskolans kontaktyta med arbetsliv och samhälle. Hos ungdomen finns et mycket starkt gensvar för en ökad praktisk inriktning även av gymnasteskolan. Det är skäl att noga pröva ett utvecklat system med varvad utbildning som e led i utbildningsgangen. Eu treterminssystem är därvid en möjlighet som bör studeras. Herr tälman! Det har hörts en hel det kritik mot den högskoleretorm som nu snar skall träda i kräaft. NMen jag kan försäkra att det också finns stora förväntningar på reformen och dess möjligheter. Den ger möj lighet till en decentraliserad utbyggnad av högskoleväsendet, en möjlighet för nya grupper till eftergymnasial utbildning och en möjlighet till ett mera decentraliserat bestlutsfattande inom högskoleväsendet. En reform med den inriktningen upplevs av många som starkt angelägen. Regceringsdeklarationen gör ett viktigt klarläggande beträffande högskolereformen — ewt klarläggande som f. ö. H 75, den centrala Kommittén för högskolan, redan gjort i skrivelse ull regeringen. Högskolan skall inte vara totalspärrad. I sin skrivelse av den 18 maj i år säger H 75: ”För. utbildning utan antagningsbegränsning blir antagningen härvid i princip densamma som den procedur som f. n. kallas inskrivning.” Regeringsdeklarationen slår vidare fast att regionstyrelser skall inrättas och att en snabb remissbehandling nu skall ske. Det finns därmed förutsättningar för en bred uppslutning kring en reform som förnyar och utvecklar högskolan och ger den en ännu mer framåtsyftande roll i samhällsutvecklingen. Herr talman! Får jag sedan övergå till ett annat avsnitt, niämligen den tidigare jordförvärvslagen, som man avsåg skulle vara ett instrument för en successiv strukturförändring och rationalisering av lantbruket och dess produktion. Den socialdemokratiska regeringen ansåg att den utvecklingen måste påskyndas och genomförde en ny lag 1965. Denna fick en utlormning som tyvärr medgav både bolag och vissa andra förvärvare att placera kapital i jord och skog. Resultatet blev också en ganska livlig spekulation. Jap vill gärna säga att centern vid det tillfälle när lagen antöogs var motståndare till den utformning som lagen fick. Det var och blev uppenbart att dessa nya kategorier köpare medverkade tvill ett upptrissande av jordpriser, långt utöver företagets avkastningsvärde. Många av köparna hade inte för avsikt att bedriva lantbruket som näringsoch utkomstmöjlighet. Inflationen och skattetekniska vinster uppvägde många gånger mer än väl vad som saknades i produktionsavkastningen-av fastigheten. Visserligen fanns en viss möjlighet i jordförvärvslagens 4 X att stoppa de mest cextrema fallen av spekulation, men denna paragraf har utnyttjats mycket sparsamt. Säkerligen har deua berott på den tillämpning som: högre myndighet inkl. regeringen då och då gjort i bedömningen av de olika fallen. Först på senare år har lantbruksstyrelsen utfärdat rekommendation att 4 X bör tillämpas flitigare. Jag betraktar det även som positivt att vi äntligen fått en översyn av 1965 års lag. Jag hoppas mot denna bakgrund att den sittande jordförvärvsutredningen beaktar angeligenheten av att en förutsättning för tillstånd att förvärva lantbruk blir att förvärvaren har för avsikt att bruka gården och i huvudsak själv ha sin inkomst av gårdens avkastning. Tog man iäven eventuella överpriser med i avkastningsbedömningen borde de framräknade överpriserna läggas ovanpå det taxeringsvärde som linns. Ett sålunda uppjusterat värde borde ingå som förmögenhet och därtgenom sänka kapitalspekulanternas skattevinster. Med andra ord: Många förväntar sig att utredningen prövar olika vägar debatt debatt för att verkligen uppnå eu stopp för den orimliga utveckling vi fått på det jordpolitiska området. Vi förväntar oss en starkare ställning för familjejordbruket och givetvis att kombinationen jord-skog skall bli en bärande produktionsform i många fall. Visserligen har förre jordbruksministern i jordförvärvssammanhang pekat på nödvändigheten av att ha god tillgång till arrendejordbruk. Han kunde i det fallet tänka sig att staten gick in som jordförvärvare och jordägare. Även om jag håller med om att arrendeformen kan vara bra för en ung jordbrukare som vill komma i gång, så har ändå all erfarenhet gett beskedet att ägarformen på sikt är den bästa för utövandet av lantbruk. Det finns alltså i detta sammanhang ingen anledning att skjuta arrendatorerna framför sig för all uppnå jordförvärvsanledningar för staten. Bevarandet av åkerjorden är också en viktig miljöoch resursfråga. Riksdagen har enats om åtgärder för en betydligt starkare prioritering av skyddet för åkerjorden. Jag ser fram emot att det snabbt kommer till stånd en annan tillämpning också ute i kommunerna. Vi kan inte längre tillåta att brukningsvärd åkerjord exploateras och görs obrukbar för all framtid. Det är livsavgörande resurser som på det sättet definitivt ödeläggs. Herr talman! De miljöpolitiska frågorna har sedan länge varit angelägna för centern. Hittills har miljöpolitiken här i landet i alltför hög grad präglats av principen att i efterhand korrigera felaktigheter. I stället bör de miljöpolitiska strävandena inriktas på att faror för rubbningar i den ekologiska balansen och för människan i livsmiljön över huvud taget aldrig uppkommer. Energipolitiuken kan på ett utmärkt sätt illustrera en sådan inriktning av miljöpolitiken. Grunden för en ny energipolitik är hushållning och en satsning på alternativa förnyelsebara energikällor. Det är de viktigaste åtgärderna för att förhindra rubbningar i naturens kretslopp. Detta måste givetvis kompletteras med åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna av oljeförbränningen. Det krävs fortsatta ansträngningar för avsvavling av olja och för utbyggnad av rökgasrening. På det sättet minskar svavelnedfallet. Till detta måste komma åtgärder för de försurade områdena i Sverige. Kalkning av mark och vatten bör komma till stånd i en helt annan utsträckning än-vad som hittills skett. Diskussionerna kring kärnkraften visar också — det har tydligt framgått här i dag — skiljelinjen mellan socialdemokraterna och centern. Energipolitiken som den gamla regeringen förde gick ut på att bygga ut kärnkraften och sedan hoppas på att säkerhclsfrågdrna skulle lösas. Centern har drivit igenom kravet på en ändrad energipolitik som innebär att säkerhetsfrågorna först skall lösas innan aggregaten 7—-13 får tas i drift. Det är betydelsefullt att man därigenom avbryter den pågående färden in i kärnkraftssamhället. Fler och fler börjar säkerligen inse nödvändigheten härav.

Herr talman! Endast drygt en månad har gått sedan valet och ett par veckor sedan den nya regeringen tillträdde och presenterade sitt program. Därefter har det inte hänt så mycket som ger ytterligare underlag till dagens debatt. Denna har helt naturligt karaktären av valkommentarer. Socialdemokraterna har förlorat regeringsmakten. En borgerlig regering har tillträtt. Vad innebär det nya läget i svensk politik? Självklari är det någonting avgörande som har skett. Svensk politik kommer framdeles att vara annorlunda. Maktväxling är någonting självklart för fria demokratier. Koalitionsregeringar är någonting normalt i länder med vårt valsystem. Dagens regeringspartier och socialdemokraterna konkurrerar och samarbetar hädanefter på lika villkor, eftersom människorna-väljarna kommer att ha erfarenheter av dem också i omvända roller. Det hade inför den här debatten känts självklart att möta oppositionspartiet socialdemokraterna med den sympati och den respekt som tillkommer en god förlorare. Väljarnas dom är ju vad vi har att rätta oss efter. Lyckan skall växla. Både vinnare och förlorare har att dra sina slutsatser. försöka förstå väljarnas besked och gå vidare. Socialdemokraterna har uträttat en hel del som är bra under sina 44 år i regeringsställning. Deras insatser behövs i opposition. Socialdemokraterna är välkomna tillbaka till makten i framtiden. Inte helier de nuvarande regeringspartierna skulle må bra av att regera oavbrutet, låt oss säga fram till år 2010. Det skulle ha känts rätt att ge de goda förlorarna ett erkännsamt ord, att önska dem lycka till i den omprövning och den nyordning som varje valnederlag eller dåligt valresultat skall ge anledning till. Efter att ha lyssnat på socialdemokraternas företrädare i debatten i dag blir känsloläget för mig ett annat — och med ett inte så litet inslag av förvåning. Har oppositionen inte riktigt förstått vad väljarna har sagt? Har oppositionen inte riktigt tänkt igenom att det är en koalitionsregering vi har? Har oppositionen inte riktigt förstått att valrörelsen är över? Oppositionens viktigaste budskap i dagens debatt har varit att statsministern begått ett svek, någonting förkastligt, i kärnkraftspolitiken. Beskyllningen är orimlig, herr talman. Herr Fälldin och hans parti klargjorde före valet sina önskemål, sin politik i kärnkraftsfrågan, den politik som de skulle vilja föra om de fick majoritet. Centern fick icke ensam majoritet i valet. Däremot fick de icke-socialistiska partierna det: Väljarnas besked var att en icke-socialistisk regering skulle bildas. Herr Fälldin, Iledare för det största borgerliga partiet, har fullgjort uppdraget på ett utomordentligt sätt. Uppdraget har innefattat att herr Fälldins parti liksom de andra nuvarande regeringspartierna haft att kompromissa, haft att komma överens i olika frågor där deras ställningstaganden tidigare Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt inte varit desamma. Det är så demokratin skall fungera. Alla människor förstår det. Försöket att på falska grunder sakligt misskreditera politiska motståndares moral gör uteslutande ett alltmer pinsamt intryck ju täingre det pågår. Vi har också fått höra under debatten att det finns en helt samstämmig bild av situationen i Sverige när det gäller det läge i vilket de borgerliga partierna Övertar regeringsmakien. Den svenska ckonomin är stark. Vi har sunda statsfinanser och en stark ekonomi. Det dukade bordet har hunnit förekomma också i dagens debatu hiär i kammaren. Det är nu inte på det sättet. Finansministern har redan i debatten klargjort det. Vill man ha andra auktoriteter finns konjunkturinstitutets höstrapport, som har kommit i dagarna och som talar om en tillväxttakt för vårt folkhushåll på kanske 145 ”. i år mot 5 ”a i övriga industriländer, om att industriproduktionen i vårt land sjunker i år. om att produktiviteten blir svagare än väntat. Rapporten talar om förlorade marknadsandelar för de svenska företagen utomlands och kanske nu också hemma. om att betalningsbalansen är oväntatl svag, om atlt vi får prisstegringar i år på 10 ”5 — annorlunda i varje fall än den förutvarande regeringen väntade. Det här hör också till dagens verklighet, till utgångspunkterna när vi diskuterar framtiden.

Herr talman! Jag såg häromdagen en teckning av Staffan Lindén. Det var en av hans ”stollar”, som stod vid en busshållplats. ”Sverige” stod det på hållplatstavlan. Han tittar ivrigt på sin klocka och säger: ”Kon Junkturuppgången skulle vara här nu!” Der är en träffsäker bild. Vi har väntat och väntat på att den internationella högkonjunkturen skall dra i gång den svenska ckonomin, att efterfrågun på våra exportvaror skall växa, att våra företags orderböcker skall fyllas och att-företagens vilja att bygga ut och nyanställa personal skall sätta fart. Men i stället har vi fått uppleva hur konjunkturrapporter avlöser varandra - en efter en — ständigt med samma budskap: Kon Junkturuppgången dröjer. Vi har i Sverige med gemensamma krafter lyckats hålla svsselsättningen uppe under den tid av svår lågkonjunktur som hela den industriella världen plågats av. Det har skett dels med stimulanser av den inhemska köpkraften, dels genom att stödja lagerproduktion. Men nu är vi framme vid en tidpunkt då den här medicinen inte hjälper längre. De närmaste månaderna blir uppenbarligen kärva för det svenska folkhushället. Dagligen får vi rapporter om krisbranscher. Sedan lång tid kämpar teko, glas, skinn, päls och varven med stora svårigheter. Nu har även våra basindustrier råkat in i snålblåst. Stålkrisen är akut. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt T. o. m. verkstadsindustrins slagskepp Volvo har mött växande problem. Från Statsföretagskoncernen aviseras miljardräkningar, den ena efter den andra. Socialdemokraterna har efter valnederlaget ofta, som det här har påpekats under debatten i dag, talat om att den nya regeringen fått ta över eu färdigdukat bord. Ja, är det dukat, så är det förvisso med mängder av upplagrade problem. Exportindustrins konkurrenskraft är allvarligt försämrad. Betydande marknadsandelar har redan förlorats. Inflationstakten är osedvanligt snabb. Vi har tre år i följd haft en ca tioprocentig penningvärdeförsämring per år. Industrins produktionstillväxt har varit mycket svag de senaste åren. Underskottet i handelsbalansen är minst sagt besvärande. Ja, det är de här och många andra problem som den nya regeringen får ärva och måste klara av. Och det är viktigt att regeringen Ilyckas duka om. så att optimismen återvänder i det svenska näringslivet och att vi får balans i samhällsekonomin. För det är, som det står i regeringsförklaringen, ”en grundläggande förutsättning för att förverkliga en medveten reformpolitik och för att trygga sysselsättning och framsteg.” Från folkpartiet är vi angelägna att betona att politiken måste utformas i hela folkets intresse. Det kräver samförstånd inte minst med arbetsmarknadens parter. Den viktigaste uppgiften blir att trygga jobb åt alla. Och det blir en svår uppgift. Den ekonomiska politiken måste inriktas på att underlätta en utbyggnad av näringslivet och främst exportindustrin. Under valrörelsen varnade vi i folkpartiet ofta för den maktkoncentration som pågick under den socialdemokratiska eran. Två företag köptes upp per dag. Så får det inte fortsätta. Vi kommer naturligtvis att arbeta för en kursändring i detta avseende. Det betyder att det socialiseringshot som låg över hela branscher lyfts av och ersätts av stimulanser för även den mindre företagsamheten att bygga ut och framtidstro för den som vill starta ett nytt eget företag. Då skapas nya arbetsullfällen i näringslivet. För enbart inom industrin finns det drygt 37 000 företag med mindre än 50 anställda. Tänk om alla dessa klarade av att öka antalet anställda med endast en person! Det skulle ge ett netotillskott på 37 000 arbetstuillfällen fördelade över hela landet. I regeringsförklaringen sägs att näringspolitiken måste ”utformas så att mindre och medelstora företag får goda utvecklingsmöjligheter. — Herr talman! Jag tror att det är med sådana åtgärder vi får snabbare tillväxt i ekonomin och nya resurser att använda till sociala reformer. I en tid då strukturförändringar är så vanliga — och många gånger nödvändiga för att man skall uppnå effektivitet och konkurrenskraft — mäste skyddet mot oförvållat inkomstbonrtfall för de anställda vara fuligott. Folk partiet har länge krävt en allmiään arbetslöshetsförsäkring. En sådan reform utlovas nu under den kommande mandatperioden. En gru'pp som drabbas hårdare än andra när arbetsmarknaden kärvar är ungdomen. Arbetslösheten bland ungdomarna har under flera år varit dubbelt så hög som bland övriga grupper. Särskilt svårt har det varit för ungdomar som har bristfällig utbildning. Även här har folkpartiet visal på konstruktiva vägar för att garantera alla ungdomar arbete, praktik ceiler utbildning. Det är också vad den nya regeringen utlovar i sin deklaration. Det är inget tvivel om att det finns arbetsuppgifter. Behoven inom den offentliga sektorn är stora. Tiotusentals sjuka människor köar för plats på långvårdssjukhus. Tillsynen av gamla som vill bo kvar hemma är ofta dålig. Bristen på daghem och familjedaghem är väl känd. Vård av och omsorg om barn och gamla får ej eftersättas. I en kärv ekonomi är det de som skall komma I första hand. Andra angelägna reformer måste vänta tills vi får råd. För att vi skall kunna klara reformer för barn och gamla måste ökningen av den privata konsumtionen bli måttlig. Det gör det samtidigt lättare att betala vår utlandsskuld, eftersom importen blir lägre. Fortfarande förvärvsarbetar en betydligt mindre del av kvinnorna än av männen. Det beror både på att hemarbete och barntillsyn fortfarande i stor utsträckning anses vara en uppgift för kvinnan och på att arbetsmarknaden är uppdelad i typiskt manliga och kvinnliga yrken. Men kvinnor skall ha samma chans som män till yrkesarbete. Därför mäåste de nuvarande hindren bort. Dei måste bli fler jobb. Det är den grundläggande förutsättningen för att fler kvinnor skall kunna komma ut på arbetsmarknaden. Men det räcker inte med det. En vil utbyggd barnomsorg är nödvändig för att både män och kvinnor skall kunna yrkesarbeta utan att omsorgen om barnen blir eftersatt. Kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar är nödvändig av samma skäl. För kvinnor som varit hemma ctt tag kan det också behövas speciella åtgärder för att underlätta övergången till yrkesarbete. De måste ges möjlighet att friska upp eller komplettera sin utbildning, t.ex. inom den kommunala vuxenutbildningen eller arbetsmarknadsutbildningen. Om kvinnor skall få samma rätt som män till yrkesarbete. får det inte heller finnas inslag i t.ex. skattepolitiken eller familjepolitiken som motverkar att de tar ett jobb. Därför måste de sista resterna av sambeskattningen tas bort. En hustru som arbetar i familjens rörelse och gör samma insats som mannen skall inte behöva nöja sig med hälften av mannens lön. Kvinnornas intresse för förvärvsarbete påverkas också av vilken grad av Jämställdhet med männen som råder. Det giäller både lönevillkor och möjligheter till avancemang. Folkpartiet vill ta bort hindren för kvinnorna i arbetslivet genom en jämställdhetslag med förbud mot könsdiskriminering, rättvisare arbetsvärdering, jämställdhetsplaner både inom den of Allmänpolitisk debatt fentliga sektorn och i de stora enskilda företagen, utbyggd barnomsorg, bättre vuxenutbildning och rättvisa skatteregler. En förnyvelse av arbetslivet så att det blir bättre anpassat till individens olika krav och roller skall vara målsättningen för ett fortsatt reformarbete. Den enskilde måste få helt andra möjligheter än i dag att välja hur han eller hon vill utforma sin tiflvaro och fördeta sin tid mellan fritid och arbete. Kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar och rörlig pensionsålder är steg i den riktningen. Det måste bli möjligt för den enskilde arbetstagaren att koncentrera eller sprida ledighet och arbete över tiden. Den femte semesterveckan skall kunna sparas till kingre ledighet. Det är också ett steg i rätt riktning. Lagen om medbestäm mande träder i kraft den I januari 1977. Därmed är de sista resterna av den gamla § 32-principen ur världen. Den gav arbetsgivarna rätt att ensamma leda och fördela arbetet. Den nya lagen gör de anställda mer jämställda med arbetsgivaren. De anställdas organisationer får rätt alt förhandla om det mesta, innan beslut fattas. Nu startar förhandlingar mellan parterna för att få fram ett avtal som reglerar hur medbestämmandet skall gå ull i dev praktiska' livet. Det är viktigt att alla löntagare efter hand upplever sig ha fått faktiska möjligheter att påverka sin egen situation. Förhandlingarna om hur konkreta frågor skall lösas bör så långt möjligt ske på det lokala planet. På arbetsplatser där det inte finns fackklubb bör facket utse en förtroendeman, så alt de anställda kan hålla en daglig och nära kontakt med sin företrädare. Folkpartiet anser det naturligt om reglerna för hur medbestämmandet skall gå ull ger de anställda en direkt möjlighet att påverka den långsiktiga planceringen i företagen. De anställda bör också ges ett avgörande inflytande över riktlinjerna för personalpolitiken och företagshälsovården. Många människor är oroade för de risker som finns i jobbet. En del risker är lätta att upptäcka och undanröja. Andra är svårare att få grepp om. Hit hör kemiska ämnen. Tiotusentals kemiska ämnen används varje dag i produktionen. Varje år tuillkommer hundratals nya. Alla kemiska ämnen bör betraktas som hälsorisker. Varningar från forskare och anställda som handhar ämnena måste därför alltid tas på allvar. Undersökningar som visar att ett kemiskt ämne är ofarligt måste gÖras imman ämnet används — inte efter det att olyckor inträffat. Företagshälsovården skall inriktas på att upptäcka alla slags hälsorisker, både fysiska och psykiska. Efterlevnad och kontroll av lagar och avtal bör underlättas genom att minimigränsvärden utarbetas och revideras efter hand för buller, belysning, luftföroreningar osv. Herr talman! Nästan 450 000 människor är borta från sitt jobb varje dag. Det är mer än var tionde sysselsatt. Vi vet att många är borta därför att de upplever sitt jobb som pressande eller monotont. Det gäller i hög grad också dem som jobbar på kontor och 1. ex. inom vården. De har också rätt alt få en bättre arbetsmiljö. Buller, dålig luft, värmeoch ljusförhållanden är frågor som mäste angripas. Men det giller också de psykiska faktorerna. För stor arbetsbörda, en kinsla av att inte räcka till, oklärhet om ansvarsområde och dälig kontakt med arbetskamrater är orsaker som ofta nämns av dem som har en pressande arbetsmiljö. Trygghet i tillvaron för varje människa är kärnan i folkpartiets politik. Det förutsätter solidaritet och samhörighet mellan miinniskor. De svaga i samhillet måste få hjälp och stöd. Vi har visat att en större social rättvisa kan skapas utan att friheten för den enskilda miinniskan sätts i fara. Bättre pensioner, sjukförsäkring och utbildning är reformer som förenar kravet på större rättvisa mellan minniskor med kravet på ökad frihet för den enskilde. Det är också exempel på reformer som folkpartiet varit med om att driva fram. Det är jobbet som grundlägger tryggheten för varje människa. Att få förvärvsarbete måste vara en rättvisa för alla. Det ger ekonomisk trygghet för den enskilde och det ger oss tillsammans bättre möjligheter att'öka tryggheten för barn och gamla. Men trygghet i jobbet är inte bara rätten att /d ett arbete och få behålla det. Det är också rätten att få känna sig säker till liv och Iem. Hälsorisker av alla slag i arbetslivet måste därför bekämpas. Arbetcet skall vara mer iän en födkrok. Det skall vara ett sätt att förverkliga sig själv. Då är rätten för de anställda att själva bestämma över sin arbetssituation viktig.

Herr talman! Den socialdemokratiska oppositionspolitiken i riksdagen kommer att grundas på arbetarrörelsens program för arbete och trygghet, det program vi gick tull val på. Vi kommer i denna riksdag att hävda en stark eckonomi, arbete åt alla, en fortsatt reformering och demokratisering av arbetslivet, gemenskap mellan generationerna, trygghet för barnfamilier och pensionärer, jämställdhet mellan kvinnor och män och en god miljö för alla. Vi kommer att föra en poliuk som gagnar det stora folkflertalet — löntagare, pensionärer, barnfamiljer och ekonomiskt svaga grupper. Den demokratiska socialismens idéer om solidaritet, gemenskap och jämlikhet kommer att vara grunden för soctaldemokratins praktiska politik. För de kapitalistiska partiernä, som så hett åstundat makteon, har frostelsen att göra längtgående utfästelser uill medborgarna varit övermäktig. Vi har varnat dem för överbud och löften utan täckning. Det innebiär stora risker för cekonomin, och därmed för tryggheten och en rättvis utveckling. Men man har slagit dövörat till, viftat bort våra varningar-till dem autt inte leka med de ekonomiska realiteterna. Så siuter de tre nu där i kanslihuset med massor av vallöften och växlar utställda på fråmuden. Kampen var härd i valrörelsen metHan socialdemokraterna och de tre kapitalistiska partierna. Vi krävde att de skulle lägga fram ett gemensamt program före välet. Vi förstod att de inte skulle kunna leva upp tull sina Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt utfästelser efier valet. Säkerligen förstod många väljare att det var orimligt att de kapitalistiska partierna skulle kunna hålla sina löften. Man insåg att de var ihåliga. Men på en punkt gjorde man det säkert inte. Och man.hade heller ingen anledning att göra det. Det var på en punkt av särskild betydelse för människorna och där löftena var av ett alldeles särskilt slag. Det gäller kärnkraften. Kärnkraftsfrågan gjordes av centern till en moralisk fråga, jä, närmast till en fråga om religion. Centerpartiets ledare Thorbjörn Fälldin framställdes personligen som garanten för centerns orubbliga fasthållande vid sin linje. Gång på gång — så ock från denna talarstol i Sveriges riksdag - sade centerledaren: ”Ingen statsrådspost kan vara så åtråvärd att jag vore beredd att dagtinga med min övertygelse”. Genom den utfästelsen ullvann sig herr Fälldin stor respekt. Han hyllades som en hederlig person med speciellt hög moral. Jag skall inte nu angripa centern för dess linje i kärnkraftstfrågan. Vi debatterade den i valet, och vi får säkerligen fler tillfällen att göra det. Socialdemokratin underkände centerns linje. men självfallet erkände vi centerpartiets rätt att inta den ståndpunkt de valt och att också slåss för den. Varje parti har en sådan rätt i vår demokrati. Jag förebrår inte de minniskor som trodde på centerns inställning i kärnkraftsfrågan. De var i god tro. Jag angriper inte heller kompromisser i sig. Kompromisser är nödvändiga I det politiska arbetet i en demokrati — det vill jag gärna personligen starkt understryka. Men lika hårt fördömer jag kompromissen i det här fallet. Med hänsyn till centerns linje var varje kompromiss omöjlig, oförenlig med den moral man byggt hela sin valrörelse på. Jag vill i mittl inlägg ta upp, inte centerns eller de båda andra kapitalistiska partiernas inställning i såk, utan hur centern och dess ledare Fälldin gjorde valet på kärnkraftsfrågan. Detta vill varken Fälldin elier hans energiminister nu höra talas om, och jag förstår dem utifrån deras utgångspunkter och ställning. Det står för oss klart — och centern deltar vår bedömning härvidlag - att de borgerliga på kärnkraftsfrågan fick det rösttillskott som de behövde för att vinna majoritet i riksdagen och därmed regeringsmakten. Herr Fälldins upprepade uttalanden om att Barsebäck 2 under inga omständigheter skulle få laddas blev en symbol för centerledarens kompromisslösa linje i kärnkrafisfrågan. Fälldin skulle aldrig sätta sig i en regering som laddade Barsebäck 2, förklarade han. Men som LÖ-tidningen kommenterade: ”åtrån efter tabureuen har varit starkare än ansvaret inför de väljare som trott på hans försäkringar”. Andra ledande centerpartister tittade folk i ögonen och sade samma sak. Jag mötte centerns vice ordförande — nuvarande utrikesministern Karin Söder — i en debatt i Sundsvall. Hon bedyrade att centern kommer att stå fast vid sin energipolitik också i regeringsställning. Om inte folkpartiet och moderaterna viker sig för centern i energifrågan, så kommer centern att spräcka en borgerlig regering på denna fråga. Fru Söder menade att det får bli de som kryper till korset, människorna skall kunna lita på centerpartiet. Herr talman! Jag beklagar att Sverige nu har en statsminister och en utrikesminister vilkas löften man inte kan lita på. Nu skall Barsebäck 2 laddas. Man försöker här och var ge intryck av att helt nya krav på säkerheten nu ställs. Moderatledaren, herr Bohman, försökte göra ett stort nummer av detta tidigare här i dag, men i själva verket — och det är det viktiga att tala om för svenska folket — var säkerhetskraven precis lika hårda med den socialdemokratiska regeringens energipolitik. Skillnaden är bara att ni försöker fly undan ett eget ansvar och er egen splittring genom att tala om kraftföretagens självklara ansvar för säkerhet i energiproduktionen. Så blir er energipolitik en mycket tvivelaktig väg att använda i en demokrati, där människorna i val skall kunna utkräva politiskt ansvar. De nya statsråden springer ifrån sitt ansvar. De gömmer sig bakom kraftföretagen. Jag frågar: Hur skall svenska folket komma åt kraftverksdirektörerna? Det finns också en annan moralisk sida av kärnkraftsfrågan, som andra talare före mig har pekat på. Men det finns anledning att ta upp den efter herr af Ugglas inlägg. Centerns partisekreterare, herr Jonnergård, erkänner nu att det hela tiden varit en medveten taktik att göra utfästelser före valet om att stoppa kärnkraften men att svika dem efter valet — detta för att nå regeringsmakten. Vi hade nog aldrig suttit där vi sitter nu, medger han, om centern lämnat klart besked om Barsebäck 2 före valet. Kan den kalla cynismen i centerns agerande avslöjas tydligare' än så? Jag hävdar också att det inte bara är centern som har svikit här. Också de andra två borgerliga partierna — folkpartiet och moderaterna — som teg i kärnkraftsfrågan under hela valrörelsen, har sitt ansvar. De vågade inte stå upp till försvar för sin politik. De fruktade att den skulle skrämma bort röster. Herrar Ahlmark och Bohman tillämpade den jesuitiska 1tesen att ändamålet helgar medlen. Jag förstår mer än väl att herrar Bohman och af Ugglas vill glömma detta nu, därför att de känner det pinsamt att bli påminda om vad som hinde i valrörelsen på den här punkten. Näringslivets direktörer höll också tyst under hela valrörelsen. De lät herr Fälldin tala mot kärnkraften oemotsagd, trots att de inte för en enda sekund tänkte avstå från kärnkraften. Men de ville utnyttja kärnkraftsmotståndarnas röster för att få en borgerlig regering. Innerst inne visste man ju att bara de borgerliga kom till makten skulle det ordna sig med energifrågan. De många ungdomar, herr talman, som genom centern trodde att de röstade mot kärnkraften sveks. Ty de fick kärnkraften och dessutom en borgerlig regering styrd av kapitalismens och det privata näringslivets intressen. I stället för socialdemokratins program för en planmässig hushållning och sparande av energi blir det nu en av privata vinstintressen borgerligt stvrd marsch in i kärnkraftssamhället. Allmänpolitisk debatt 1 Allmänpolitisk debatt Sveket mot ungdomarna är inte bara ett svek i kärnkraftsfrågan. Det går djupare än sä. Det giäller inställningen till politiken och förtroendet för politikerna. Vad som skett genom centerns uppträdande är att tilltron till politik och. politiker allvarligt har skadats.. Vi sänkte rösträttsåldern. I år öppnade vi dörren för en halv miljon människor att rösta för första gången. Riksdagens beslut var ett beslut att inbjuda ungdomen tull politiskt arbete och ansvar. Men med beslutet att sänka rösträttsäldern följer också eu enormt unsvar från vår sida — från politikernas sida. En del av detta ansvar ligger i att vi måste gå i borgen för det politiska budskap vi för ut ull människorna. Förr fanns en tveksamhet till att ta ställning i samhällsfrågor. Men jag tror att det har förändrats avsevärt. Det räcker att peka på ungdomens intresse för internationella frågor, miljöfrågor och medbestämmandefrågor. Statens ungdomsråd har i olika undersökningar presenterat unga människors inställning till politiken och till politikerna. Undersökningarna visar att många känner främlingskap inför den partipolitiska debatten. Men undersökningarna visar också att unga miinniskor sannerligen ir intresserade av samhällstrågor, om de beskrivs på ett konkret säut. För att slå en bro mellan detta intresse för samhället och ett politiskt engagemang måste politikerna uppfylla två kraäav. Der ena är att ge en sänningsenlig bild av verkligheten och inte dölja några problem. Der andra är att verkligen stå för sina föften. På bäda punkterna har centern svikit den unga generationen. Pd den första punkten genom att i fråga om energipolitiken låtsas som om man kan avstå från kärnkraften utan att det leder till några som helst svårigheter. Pd den andra punkten genom alt före valet lova att Barsebäck 2 inte skulle laddas. Efter valet har man fattat beslutet att ladda Barsebäck 2. Centerpartiets uppträdande efter valet är inte bara eu svek mot de egna väljarna. en såk som partiet får klara ut med sina väljare. Det är också den hårdaste smäll som någonsin givits mot-ungdomens samhällsengagemang och tro på det politiska arbetet. som ett: hederligt arbete. Det är — som jag ser det — en allvarlig torpedering av strävandena att göra ungdomar intresserade av politik. Sveket mot väljarna. mot ungdomen, är oförlåtligt. Det som skoett har allvarhet skadat det poliiska arbetet i vårt tand. Detr borgerliga uppträdandet står i skarp motsäutning ull det socialdemokratiska. Vi har alluid satt en heder i att hålla det vi lovat. Det program vi förde ut i 1976 års valrörelse återfinns helt i den socialdemokratiska poliuk vi efter valet presenterade i samband med att riksdagen öppnades för tre veckor sedan. Dirigenom visar vi svenska folket att vi häller våra vallöften och står fast vid vär pölilik och att väljarna kan lita på socialdemokratin.
Herr talman! Centern — och även vi andra är tydligen medansvariga — har allvarligt skadat det politiska arbetet i vårt fand. Vi har svikit ungdomen. Förstod jag herr Peterson i Nacka rätt har vi också begått ett svek mot demokratin genom regeringsdeklarationens ord i kärnkrafisfrågan. Herr Peterson i Nacka hörde nog inte vad jag sade i mitt inlägg före hans anförande. Hade han gjort det, hade han kanske inte upprepat det ganska primitiva försök att komma åt centerns hållning i kärnkraftsfrågan som vi har hunnit bevittna ca 14 gånger 1i dag, trots att hittills endast tre soctaldemokratiska talare har varit uppe. Vad jag sade i mitt tidigare inlägg var väldigt enkelt. Centern klargjorde före valet den politik i kärnkraftsfrågan som centerpartiet skulle driva om det fick majoritet. Man skulle ha velat stoppa igångsättandet av alla kärnkraftverk, t.ex. Centern fick inte majoritet. Däremot fick de borgerliga partierna tillsammans majoritet. Väljarna gav besked om att en icke socialistisk regering skulle bildas. Herr Fälldin är ledare för det största borgerliga partiet. Han har med stor skicklighet genomfört det uppdrag som väljarna gav honom, vilket innefattade att hans parti liksom de andra partierna skulle diskutera sig fram tull en överenskommelse i de frågor där deras hittillsvarande inställning varit ohika. Det är heht enkelt så som demokratin fungerar. Jag har svårt att inse varför det skall vara så svårtatt förstå om man vill göra det. Jag sade också att det här att på falska grunder: tjatigt försöka misskreditera politiska motståndares moral gör i lingden, när det upprepas för ofta. uteslutande ett pinsamt intryck.

Herr talman! Det är egentligen rätt cgendomligt att höra hur de socialdemokratiska talarna ständigt upprepar samma sak. Det är ungefär som om man spelar upp en grammofonskiva. Thage Peterson sade att de kapitalistiska partierna nu sitter i kanslihuset. Jag vill säga: De icke socialistiska partierna sitter i dag i kanslihuset men icke vid det bord. herr Thage Peterson, som ni gör gällande är dukat och väl dukat. Som tidigare sagts. är det faktiskt avätet och kanske också avdukat vid detta laget. Här upprepas återigen utt centern skulle ha svikit sin lmu. i kärnkraftsfrågan, och jag vet inte vilken gång i ordningen ni nämner herr Jonnergård. 'Men allt detta har ju dementerats av vår partiledare herr Fälldin I dagens debatt. Jag vill säga. till socialdemokraterna att jag tror de kan vara lugna på den här punkten. Vi kommer att sätta stopp för marschen in i kärnkraftssamhället. och det är ju den springande punkten. Skulle vi verkligen ha givit upp våra strävanden därvidlag bara därför att vi inte nådde, som Fiälldin har sagt flera gånger, rikugt ända fram? Då tror jag, Thage Peterson, alt väljarna med mycket stor anledning skulle ha sagt: Här debatt Allmänpolitisk debatt hade ni möjlighet att väja av vägen mot kärnkraftssamhället, men ni förstod inte att hålla fast vid er målsättning. Thage Peterson är den tredje talare som framhåller att vi vill lägga ansvaret på kraftföretagen. Ja, det är i linje med den lag som socialdemokratin själv lagt fram proposition om, lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Är det inte lika farligt för dem som arbetar med det, om man framställer plutonium som om man framställer exempelvis DDT? Jag har själv, Thage Peterson, suttit i giftnämnden och varit med om att behandla just den del av förslaget till lag som lade ansvaret på producenten. Det är inte meningen att den svenska allmänheten utan vidare skall godta vad en producent levererar, utan han skall kunna visa om detta är farligt för människorna eler för samhället. Det är den bärande principen i förslaget.
Herr talman! Det är betecknande att det var moderaten herr af Ugglas som steg upp till centerns försvar. Jag förstår att såväl moderaterna som folkpartiet är pinsamt berörda av kärnkraftsdebatten i valrörelsen av att dessa båda partier då icke stod upp till försvar för sina ståndpunkter och förslag. Båda partierna insåg ju att skulle de ha gjort det så skulle det fört röster från centerpartiet. | Sedan säger af Ugglas att demokratin fungerar så här. Nej, det är det den inte får göra. Skall demokratin fungera så här får det ju, som jag sade, unga människor att fatta avsmak för politiken. Den här saken har i allra högsta grad med moral att göra såsom valdebatten om kärnkraftsfrågan lades upp. Jag är fullt klar över att de tre kapitalistiska partiernas företrädare nu vill glömma allt det som skedde i valrörelsen. Bohman sade för en stund sedan att vi skulle sluta upp med att påminna om allt detta. det var bara taktik från vår sida. Men det är ingen taktik all påminna om sveket i den borgerliga regeringsdeklarationen. Vi skulle djupt svika våra oppositionsuppgifter om vi inte påminde de borgerliga om att de sitter i Sveriges regering till följd av ett svek. Detta är också vad centerns partisekreterare Jonnergård slagit fast. Nu säger herr Larsson i Staffanstorp att det är dementerat. Men alla som har läst den dementin finner i stället att den är en bekräftelse på vad jag här har sagt. Jag vidhåller att centerns svek i kärnkraftsfrågan allvarligt har skadat politikens anseende, och i det spelet har folkpartiet, moderaterna och det privata näringslivets direktörer deltagit. När någon en gång i tiden skriver historia: om kärnkraftsfrågan i 1976 års valrörelse kommer detta att framstå i öppen dager. Så säger herr Larsson att regeringsdeklarationen innebär att marschen mot: kärnkraftssamhället har stoppats. Hur kan herr Larsson hävda det? Anser herr Larsson som centerpartiet att laddningen av Barsebiäck 2 är att stoppa kärnkraften? Här uppträder i dag cemerpartuets ledare herr Fälldin på ett sätt som nästan gör intryck av att han bedyrar sina vallöften och är på väg att notera attl ingenting har skett. Då vill jag ställa en fråga som också blev något av en moralisk fråga i eftervalsdebatten, herr talman. Varför behövde herr Fälldin ligga vaken om nätterna efter att han fallit undan för moderaternas, folkpartiets och det privata näringslivets press och format regeringsdeklarationen om han inte hade gjort en eftergift? Fälldin har själv sagt att det var en svår tid. Om han hade hållit fast vid sina vallöften hade han vil haft en god nattsömn.
Herr talman! Vad jag sade hade ingenting att göra med vad sonr förekom i valrörelsen. Jag försökte bara förklara för ett förutvarande statsråd hur demokratin fungerar i ett land med flerpartisystem. Jag inser nu steg för steg att det är en sannolikt omöjlig uppgift.
Herr talman! Jag vill säga till Thage Peterson att det verkar som om han kunde behöva ligga vaken om nätterna för att pröva socialdemokraternas politiska linje när det gäller kärnkraften. Ta Aka-utredningen t.ex. som ni har stött er på hela tiden. I fråga om varje förslag och' varje remissinstans i dag sker ju ett avståndstagande från Aka-utredningen. Professor Gösta Wranglén vid tekniska högskolan i Stockholm, exempelvis, talar om riskerna och svårigheterna när det gäller att förvara avfallet. Professor Nils Hast säger något liknande. Man kan inte sänka avfallet ner i berggrunden: den är genomkorsad av grundvattensprickor. Det föreligger flera sådana uttalanden från vetenskapliga institutioner, men det verkar inte som om ni socialdemokrater fäster er vid vad sådana auktoritativa yttranden ger vid handen. Är det verkligen meningen att man skall bortse från allt detta? Det är dock oförsvarligt alt låta utvecklingen i fortsättningen gå emot ett kärnkraftsamhälle trots dessa vetenskapliga uttalanden. Det är den synpunkten som vi vill föra in i kärnkraftsdebatten i dag. Vi måste ta tid på oss och ha möjlighet att säga stopp. Niär det sedan gäller Barsebäck — och jag förstår att Thage Peterson säger att det är ett väldigt stort svek — innebär beslutet som sagt att vi inte nått längre vid regeringsförhandlingarna. Det var emellertid, som påpekats, den gamla regeringen som gav detta tillstånd, och den fortsatta kärnkraftsvägen kan Thage Peterson kanske bedöma bättre vid ett senare tillfälte.
Herr talman! Jag kan lugna herr Larsson i Staffanstorp på en punkt: Jag har en mycket god nattsömn. Det har man om man är medlem I ett parti som håller sina vallöften. Då kan man också se väljarna i ögonen när man träffar dem. Men jag undrar hur det är inom centern. Framför mig har jag e tidningsurklipp, herr Larsson. Det är en ung CUF-ombudsman från Södertälje som enligt en intervju i centerns egen Onsdagen. den Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt tidning Länstidningen sade så här t förra veckan: ”Jag trodde på Fälldin.

Jag tror det vore en övermänsklig upppift att här föra en debatt om moral med herr af Upglas. Har man den inställningen, när man vänder sig till människorna, och framför allt ull de unga människorna, att det där med vallöften är ingenting värt, man behöver inte stå för löftena utan det är fritt fram att svika vad man säger ull människorna. Ja, då anser jag det lika bra att debatten mellan oss är avslutad.

Herr talman! Låt mig först göra några kommentarer till vad herr Peterson i Nacka sade alldeles nyss. För den som försöker läsa innantill tycker jag att det måste stå alldeles klart att regeringsförklaringen innebär en definitiv uppstramning när det gäller kärnkraftspolitiken i och med att man har fört in två nya villkor för att nya reaktorer utöver den sjätte skall få köras igål1g. Det är alltså sakligt absolut felaktigt att påstå att kraven.på säkerhet och säkerhetsnormer skulle ha varit lika hårda under den socialdemokratiska regeringens tid. Det är möjligt att socialdemokraterna, om de hade fått förnvat förtroende, hade skärpt sin politik på dessa punkter. Men reperinpsförklaringen innebär en uppskärpning.

fortsätter. Sedan, herr Peterson: De nya statsråden springer, såvitt jag förstär, inte på något sätt ifrån sitt ansvar och gömmer sig bakom kraftföretagen. Det är nonsens att uttrycka sig på det viset. Det är självklart att det I sista hand måste bli politikerna som avgör om säkerhetsarbetet och avfallshanteringen är acceptabla. Så, herr talman, några allmänna reflexioner om den här energidebatten. ]. Man har ofta fått ett intryck av den svenska debatten på senare tid att hela energiproblematiken på något sätt skulle kunna avgöras av ett ja eller nej ull kärnkraften. Det är naturligtvis fel. Varken olja eller kärnkraft utgör några långsiktiga lösningar på de här problemen. På lång sikt är vi i stället absolut tvingade att söka oss nya alternativ för vår energiförsörjning och framför allt arbeta fram en stramare hushållning. 2. Det är i dag för tidigt att uttala sig något om forskningsoch ut vecklingsinsatserna på detta. område när det gäller de långsiktiga lösningarna. Vi vet väldigt litet om exempelvis möjligheterna att utnyttja solenergin. Omfattande utvecklingsarbeten är i gång över hela världen när det gäller solenergin precis som andra typer av nya energikällor. Det är därför omöjligt att i dag ge några entydiga svar på hur en långsiktig energipolitik skall se ut. Vi kan bara satsa allt av pengar och kraft på hushållningsåtgärder och forskningsinsatser. 3. Då det gäller själva kärnkraftsutbyggnaden är det naturligtvis riktigt när såväl herr Palme och herr Carlsson i Tyresö som nu senast herr Peterson i Nacka konstaterar att en viss osäkerhet i dag råder om framtiden. Men det finns flera helt uppenbara förklaringar till detta. Det är en del som har hänt sedan våren 1975, då regeringens energiprogram i stort accepterades. För det första: Vi har fått en ny regering, och det är ingen som gör någon hemlighet av att det i den regeringen finns olika synpunkter på den här frågan. Det är väl omänskligt att begära att man redan efter två och en halv vecka i varje detalj skulle ha en utmejslad politik. För det andra: Det finns, och det tror jag att alla som har varit ute i den här valrörelsen har märkt, en stigande tveksamhet och oro bland de svenska väljarna inför en fortsatt snabb utbyggnad av kärnkraften. För det tredje, och det är viktigt rent sakligt: De relativt motstridiga uppfattningar som nu dansar in i brevlådan på industridepartementet i form av remissvar på Aka-utredningen måste få oss politiker att stanna upp och fundera. För det fjärde, och slutligen: Man får i dag en relativt splittrad bild när det gäller upparbetningen och avfallshanteringen i övrigt i USA - som får anses kunna satsa de största pengarna och ha de största förutsältningarna att också klara ut de här problemen. Jag menar att åtminstone de två sistnämnda faktorerna borde göra att även socialdemokraterna stannade upp ett tag. Är det inte rimligt, frågar jag, att försöka sortera ut de här osäkra punkterna i samband med avfallshanteringen innan man fortsätter och satsar hårt på en expansion? Är en utbyggnad av kärnkraften det enda alternativet för det tidigare regeringspartiet oavsett säkerhetsfrågornas utveckling? Jag kan inte tro att så är fallet. Tvärtom: Kärnkraften kan aldrig få vara ett självändamål. Jag är inte personligen av den uppfattningen att det inte skulle gå att lösa de här säkerhetsproblemen, men jag tycker å andra sidan att det ligger väldigt mycket av klokhet i att stanna upp och penetrera framför allt avfallsproblemen i ett läge då uppgifterna är så motstridiga som nu och forskare rent faktiskt står emot forskare. Det är nu min förhoppning att den tilltänkta energikommissionen snabbt skall ta itu med de här frågorna. Det är likaledes min förhoppning alt vi, oavsett om det sker på basis av resultat som nåtts i svenska eller andra forskningslaboratorier, snarast skall kunna bestämma huvuddragen för en ansvarsfull politik när det gäller avfallshanteringen. Vi har där alla ctt ansvar, oavsett var vi står i dagens läge i förhållande tuill kärn Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt kraftsutbyggnaden. Alla partier i den här riksdagen har nämligen varit med om att rösta fram kärnkraftsutbyggnaden en gång i slutet av 1960 talet. Herr talman! Kammarens ledamöter har redan fån en utförlig beskrivning av de ekonomiska problem vårt land står inför. Inte minst herr Bohmans analys har visat vilka stora problem som ligger framför oss de närmaste åren. Jag skall inte gå in på dessa frågor i detalj. Jag vill dock göra några allmänna reflexioner när det gäller industrins framtid. Jag tror att man förenklat uttryckt kan beskriva situationen på följande sätt. Svensk industri har i dag inie samma automatiska fördelar jämfört med våra utländska konkurrenter som tidigare. Vi kunde då sälja mycket enbart på begreppet svensk kvalitet. Detta kvalitetsförsprång har inom flertalet branscher ätits upp av tyskar, japaner m. ft. Samtidigt har kostnaderna för industriföretagen utvecklats mycket oförmånligt i vårt land. De totala lönekostnadsstegringarna har varit över 40 25 under de båda senaste åren medan våra allvarligaste konkurrentländer inte ens kommit upp till hälften av denna kostnadsstegring. Det har lett till att vi i dag tappar marknadsandelar. Till detta skall läggas det faktum att vår hemmamarknad är mycket liten i förhållande till våra konkurrentländers. vilket gör att vi inte alls kan nå upp till samma långa serier och därmed även av denna orsak är handikappade i en konkurrens. För att komma ur detta dilemma krävs självfallet flera åtgärder. först och främst en rimlig kostnadsutveckling. Det förutsätter bl.a. ett annortunda utformat skattesystem, där inte höga marginalskatter automatiskt leder till våldsamma bruttolönekrav. För det andra krävs en bred satsning när det gäller teknisk utveckling och innovationsverksamhet. Detta förutsätter i sin tur riskvilligt kapital. För det tredje och stutligen krävs insatser för att dels-locka ungdomen ull högre studier, dels se till att kvaliteten på den högre utbildningen stärks. Det har nu, herr talman, blivit alltmera vanligt att kritisera den ekonomiska tillväxten. I vida kretsar hör man i dag talet om att tillväxtkurvan på sikt måste brytas. En djupare analvs av debatten ger vid handen a man parallellt med en allmän negativism gentemot tillväxten också hår angriper själva den tekniska utvecklingen. Det är. hävdar man, teknikens fel att naturen skövlas och att knappa råvaror förbrukas i en allt snabbare takt. Jag tror, herr talman, att debatten definitivt spårat ur när man uttrycker sig på detta enkla sätt. Långt viktigare än tillväxttakten — dvs. bruttonationalproduktens ökning — är själva innehållet i tillväxten. Det är på samma sätt med den tekniska utvecklingen. Det är inte innovationerna som sådana det är fel på utan det sätt på vilket vi använder dem. Men det skall gärna erkännas att vi under större delen av efterkrigstiden, i något stags blind framtidstro, alltför okritiskt accepterat det mesta av tekniska upptäckter och förslag. Vi har i alltför liten utsträckning i förväg försökt att analysera vilka konsekvenser en ny teknik skulle få för samhället i stori. Främst har detta gällt följderna för miljön, dvs. påfrestningarna på mark, luft och vatten, men lika viktiga är naturligtvis de rent sociala aspekterna. Jag menar att vi här har ett område där vi utan ideologiska förtecken gemensamt bör kunna göra mycket i framtiden. Vi behöver mycket mer av teknikbedömning före stora och viktiga beslut — inte som i dag oftast efter. Låt mig, herr talman. när vi nu är inne på teknikutveckling litet mera speciellt studera datautvecklingen i samhället! Jag menar nämligen att vi just på detta område konsekvent har accepterat i stort sett alla de tekniska nyheter producenterna haft att erbjuda. Vår kritiska analys har helt lyst med sin frånvaro. Detta beror naturligtvis främst på bristande kunskap hos beslutsfattare på olika nivåer. Utan kunskap heller ingen insikt. Så har det ena stora datasystemet efter det andra slunkit genom riksdagen utan debatt, utan försök att bedöma konsekvenserna i vid mening av systemen i fråga. Tekniska och snäva ekonomiska resonemang har helt fått styra utvecklingen. Jag tror att man enkelt uttryckt kan konstatera att vårt land i dag saknar en genomtänki datapolitik. Det är visserligen sant att vi fått en datalag som ger ett i flera avseenden gott skydd för den enskildes integritet, men dels har denna lagstiftning väsentliga luckor, dels innebär datoriseringen så mycket mer än renodlade integritetsproblem. Det kanske allvarligaste felet hittills är den ensidiga inriktning på stora centrala ADB-system som man haft. Mest extrem har denna utveckling varit inom den offentliga sektorn. Jag skulle kunna rada upp en lång rad viktiga administrativa rutiner som lagts över på ADB och som alla utformats efter en centraliserad systemlösning. Det räcker att nämna riksförsäkringsverkets system liksom skatteverkets centrala skatteregister och bilregistret. Till detta kan läggas planerna på en central fastighetsdatabank samit på ett centralt register för alla kronofogdens kunder. Sammantaget skulle dessa system innehålla i stort sett allt som är värt att veta om de enskilda medborgarnas ekonomiska och sociala förhållanden. Integritetsriskerna är givetvis större ju mer omfattande systemen är. Har man ett system som innehåller uppgifter om hela befolkningen är det mera sårbart från integritetssynpunkt än en regional systemlösning. Ett speciellt problem utgör risken för samkörningar. Dessa är enklare att utföra mellan centrala system. Själva tekniken att samkoppla är banalt enkel i Sverige eftersom våra personnummer finns i varje system. Hela frågan om hur mycket information myndigheterna och företagen skall få lagra i sina dataregister måste bli föremål för en vidgad debatt. Det finns nämligen risk för att den nuvarande utvecklingen skapar förutsättningar för en gigantisk kontrollapparat. Vi har redan sett klara tendenser till detta. Jag menar nu inte att:man skall avstå från datatekniken, men man skall försöka välja tekniska lösningar som inte inrymmer så stora risker från integritetssynpunkt. Men det är, herr talman, inte bara integriteten som hotas när systemen o Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 100 är stora och komplexa. Till detta skall läggas sårbarheten rent funktionsmässigt. Ett driftstopp i ett centralt system är allvarligt. Antag, som exempel, att riksförsäkringsverkets anläggning drabbas av ett tekniskt missöde kort före den 15 i en viss månad. Det skulle få som konsckvens att pensionerna inte utbetalades i tid. Någon möjltighet att gå över till manuell hantering finns inte. Ytterligare en aspekt, som talar för decentralisering och mot centrala system, är beredskapsaspekten. För en totalitär makthavare vore naturligtvis ett antal centrala dataregister något av ett önskeläge. Vederbörande skulle snabbt och effektivt skaffa sig kontroll över befolkningen. Herr talman! Jag tror att den korta resumé jag har gjort av problemen i samband med datoriseringen kan räcka. Det framstår som absolut nödvändigt att snarast lägga fast en offensiv politik på det här området. Det kanske viktigaste inslaget i en sådan politik gäller insatser för att snabbt informera allmänheten om grunddragen i ADB-tekniken. Som det nu är vidgas gapet mellan teknik och människa för varje år som går. Följden blir att endast en liten elit tekniker och makthavare kan utnyttlja systemen för kunskapsinhämtande, administrativ styrning och maktutövning. Tekniken skulle i och för sig göra det möjligt för den enskilde att t.ex. mera ingående kontrollera myndigheternas utövning. Men en sådan utveckling kan inte bli verklig så länge medborgarna inte kan och vet något om tekniken. Genom att öka kunskapen om ADB-tekniken hos medborgarna — och där är inte minst vi politiker en viktig grupp som behöver utbildas — skapas förutsättningar för en breddad debatt om datoriseringen som sådan. För det första blir det då möjligt för medborgarna att direkt påverka datoriseringen på resp. arbetsplatser. Detta är en utomordentligt viktig sak. LO och TCO har här gjort väsentliga insatser i form av program. För det andra skapas förutsättningar för en verklig analys av hur långt medborgarna vill att myndigheterna skall använda sig av datateknik för beslutsfattande och kontroll som direkt berör den enskildes privata förhållanden. Avvägningen mellan tcknik och ekonomi å ena sidan och integritet å den andra blir därmed möjlig att göra efter en bred folklig debatt.

Herr talman! Det finns en hög grad av samstämmighet i de rapporter om samhällsekonomi och konjunkturer som vi fått de senaste veckorna från statliga organ, fackliga organisationer och näringslivet. Naturligtvis kan vi värdera och analysera data på olika sätt. Vi kan stanna vid positiva inslag och vi kan stanna vid negativa. Men de många siffrorna talar ändå sitt tydliga språk: Svensk samhällsekonomi står inför besvärliga problem. Sverige har haft en jämförelsevis låg tillväxt under 1970-talet. Den samlade kakan har alltså inte blivit särskilt mycket större. Den låga produktiviteten och de höga lönerna har försämrat vårt konkurrensläge. Vår export ökar mindre och vår import ökar mer än beräknat. Det har sagts av många socialdemokrater att den svenska ekonomin är stark — eller i vart fall att ekonomin var stark fram till valdagen. Låt oss se vad de många konjunkturrapporterna säger — först beträffande tillväxten. betydelsefull genom att den ger resurser för fortsatt reformurbete. Den ckonomiska tillväxten bedöms bli närmare 6 26 för hela OECD området. Särskilt stark uppgång blir det i exempelvis USA och Japan. Men också i länder som Västtyskland, Frankrike, Danmark och Norge blir det en ökning på 5-6 26. Något lägre, omkring 4 96, blir den exempelvis i Belgien, Nederländerna och Österrike. En låg tillväxt är att vänta i Sverige och i Finland, i Sverige kanske 1,5—2 96. Det är klart att denna låga tillväxt i Sverige i relation ull andra länder betyder att våra samlade resurser inte ökar på det starka sätt som de borde göra för att vidareutveckla ett reformarbete. En annan viktig faktör är bytesbalansen, som visar styrkan — eller om maun så vill svagheten — i svensk ekonomi i förhållande till andra länders. Vi har under flera år haft betydande underskott i vår bytesbalans. År 1975 var underskottet närmare 7 miljarder, för 1976 tycks det komma att hamna på ungefär samma nivå, och för 1977 är prognosen något gynnsammare men visar ändå på ett underskott av närmare 5 miljarder. Vi har varit eniga om att stegvis minska underskottet i bytesbalansen. Målet har varit att vi skulle nå jämvikt 1980. Nu tycks det bli svårt utt nå det målet även om det för svensk ekonomis stabilitet är nödvändigt att ha en bättre balans. Skall vi klara detta mål så måste vi förbättra vår internationella konkurrenskraft och hålla tillbaka våra egna önskemål, så att vi kan få större utrymme för att öka exporten. Men siffrorna visar också klart hur svensk industri förlorar marknadsandelar, knappt 7 "ö förra året, och i år tycks det handla om närmare 10 .”.. Detta illustrerar allvaret i den svenska industrins konkurrenssituation. Vi måste öka vår andel på de traditionella exportmarknaderna och samtidigt erövra nya marknader. Det finns flera skäl till att Sverige har mött allt större problem ute på världsmarknaden. Det kan bero på att våra lönekrav har ökat i snabbare takt än lönekraven i andra tländer. Det kan bero på att vår export har en sådan sammansättning att den inte ökar i samma takt som världshandeln. och det kan bero på att den inhemska efterfrågan har varit relativt stark. Men det är nödvändigt för oss — för vår sysselsättning, för vår trygghet - alt bryta denna utveckling, att kunna sälja mer av våra varor till andra linder. Det är i det här perspektivet som svensk ekonomi har att arbeta under Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt de kommande åren, och det är egentligen inte någon ny information. I ett och annat inlägg i dagens debatt har det nämnts att beskrivningar av ekonomisk verklighet har kunnat förändras under det här året. Men de grundläggande fakta för beskrivning av svensk ekonomi fick vi redan genom långtidsutredningen för ungefär ett år sedan. och bilden har fortsalt att kompletteras i konjunkturrapporter i år. Vad långtidsutredningen sade var enligt ett alternativ att den privata konsumtionen skulle öka något mera, enligt ett annat alternativ den offentliga konsumtionen. Enligt det första alternativet skulle utrymmet för offentlig konsumtion vara så starkt begriänsat att det knappast fanns plats för reformer utöver de redan beslutade, och enligt det andra skulle utrymmet för en privat konsumtionsökning vara mycket begränsat. Skulle vi stanna ungefär mitt emellan de här båda alternativen — jag nämner siffran bara som en illustration och inte som någon målangivelse — blir utrymmet för en privat konsumtionsökning 2,5 4 i genomsnitt för slutet av 1970-talet. Nu har vi redan.fattade beslut om exempelvis förbättrade pensioner som tar en stor del av det här utrymmet. Det är de fakta som långtidsutredningen redovisade. I debatten därefter förekom olika bedömningar, men i fråga om huvudtenderiserna instämde ändå de flesta. "Det är mot denna bakgrund som jag vid några tillfällen har sagt en del kärva ord om samhällsekonomin, om den privata konsumtionen, om löner och priser. Det blir mindre utrymme än under vissa tidigare år för att öka den privata konsumtionen. Det blir nödvändigt att planera, hushålla och prioritera för att klara statens och kommunernas verksamhet och för att kunna genomföra nya och nödvändiga reformer. Kärva ord är ibland nödvändiga, och egentligen har jag inte sagt andra saker än vad som brukade sägas i tidigare finansplaner och i en del inlägg av exempelvis den förre finansministern. Men under de senaste dagarna har vi. både i diskussionen här och ute i massmedia. kunnat möta en del rätt fantastiska tolkningar av sådana mera kärva budskap. I debatten i förmiddags sade exempelvis Olof Palme att vi kräver återhållsamhet närmast kommandovägen, att vi föreskriver, att vi hotar löntagarna. Låt mig upprepa min uppfattning — och jag kan faktiskt göra det genom att hänvisa till en aktuell intervju. som på ett korrekt sätt redovisar mina formuleringar. Jag sade att det för det kommande året finns begränsade utrymmen både på lönemarknaden och i statsbudgeten och fortsatte just när det gällde avtalsförhandlingarna med följande: Parterna skall givetvis liksom hittills göra upp avtalen och ta konsekvenserna av dem. Staten skall inte lägga sig i själva förhandlingarna. Och när det gäller förhandlingarna på den statliga sidan så kommer den nya regeringen inte att ingripa lika aktivt som många hade intrycket att den gamla gjorde. Det är alltså detta som kallas att kräva, föreskriva, kommendera och hota. Men samtidigt är kampen mot inflationen en uppgift för oss alla — för regeringen, för löntagarna, för företagarna. Därför måste regeringen också ha möjlighet att uttryvcka uppfattningar om samhällsekonomin, om utrymmet för reformer och om sättet att använda detta utrymme. Och en sak till: Det handlar ju inte bara om återhållsamhet för löntagarte, det gäller i lika hög grad företagen, företagarna och kapitalägarna. Det gäller oss alla. Vi har ingen nytta av luft i lönekuverten. Vi kommer att göra vad vi kan för att dämpa inflationen. Vi kommer inom kort att för riksdagen redovisa ett förslzig om 1977 års skautter. Under de närmaste dagarna kommer vi att samråda med arbetsmarknadens organisationer om utformningen av det förslaget. Vi vill lägga fram ett förslag som medverkar både till att dämpa inflationen och till att underlätta avtalsrörelsen. Så några ord om statsbudgeten. Det har i debatten — både här i dag och i massmedia under senare dagar — resonerats om budgetens utformning, om budgetsaldots storlek och om hur man skall få utrymme för fortsatta reformer, vilka vägar man skall gå för att skaffa staten erforderliga inkomster. Budgetarbetet pågår och kommer att i sedvanlig ordning pågå ända fram till början av nästa år. Man kan alltså inte i dag säga någonting om budgetens omfattning och om budgetsaldots storlek. Vad vi vet är att myndigheter och organisationer har betydande anspråk. Men det är ju i och för sig ingen nyhet. Vad som kännetecknar dessa framställningar starkare än tidigare år är att de ligger långt utöver vad som ir möjligt att tillgodose. Prutningarna i år måste kanske därför bli hårdare än någonsin för att man skall kunna klara en budget, präglad av den återhållsamhet som är nödvändig just i den sumhällsekonomi som jag beskrev. Dess värre är det väl så att den återhållsamheten måste bli stramare än vad den skulle ha kunnat bli om alla tidigare notor hade varit betalda. | » En sak är ändå säker: Vad som kommer att redovisas är en statsbudget. präglad av socialt ansvar och av reformvilja. De kostnader som en sådan statsbudget för med sig tror jag det svenska folket kommer att vara villigt att betala om det gäller reformer ull nyta för människorna.

Herr talman! Herr Mundebos så stillsamma och modesta inlägg föranleder mig inte att öppna någon polemik med honom. Det blir väl kanske den tiden när herr Mundebo får presentera sin första produkt i form av en budget efter årsskiftet. Kammaren, som ju har nödgats avlyssna mina inlägg i ekonomiska debatter, har erfarenhet av att jag behöver längre tid på mig än 15 minuter för att analysera allvarliga ekonomiska problem. Det är därför med en viss motvilja som jag gålt upp här i talarstolen. Med samma motvilja går jag härifrån — det kan jag försäkra. Jag skall emellertid på den kvart som står till mitt förfogande försöka göra en del reflexioner i anknytning till ekonomin och regeringens deklarationer därtill. I den regeringsförklaring som vi avläste för någon tid sedan slog den nya regeringen fast att den var beredd att göra åtskilliga utomordentligt Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt kostsamma åtaganden. Det skulle vara en god sysselsättning i alla delar av landet. En sådan utfästelse är inte förenlig med något slags allmän barnatro om marknadskrafter och självläkande krafter, som det ibland brukar heta. Utfästelserna kommer att kosta pengar, dvs. stora utgifter för statskassan. Regeringen kommer att få påminnelser härom på samma sätt som den gamla regeringen har fått göra de iakttagelserna. I regeringsdeklarationen säger man vidare att vi skall ha bättre pensioner, bittre barnbidrag och bättre familjebostadsbidrag. Regeringen lovar en kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar, en bättre skola med mindre klasser och fler lärare — jag har läst ut det på det sättet —, bättre sociala bidrag för de studerande, bättre kriminalvård, mera pengar till kulturen och ökad u-hjälp, man lovar i det sistnämnda fallet en större del än 1 procent av BNP i fortsättningen. Man lovar en förbättrad arbetsmiljö, bättre arbetarskydd, bättre stöd till handikappade och ett metallurgiskt centrum i Luleå. Det är, ärade kammarledamöter, inget fel på det här programmet i och för sig — det kan i vissa delar signeras även av oppositionen. Vad som fattas är ett program för finansieringen, och det är det jag hoppas skall komma så småningom. Dessa goda ting och flera därtill skall dessutom genomföras parallellt med en skärpt kamp mot inflationen och med målet att åstadkomma balans i utrikesbetalningarna. Om man då vet vad fullgörandet av de åtaganden som denna riksdag enhälligt har bundit sig för kräver och till det lägger vad myndigheterna anser vara erforderligt. tramstår problemet i hela dess vidd. Statsrådet Johannes Antonsson och statsrådet Gösta Bohman har dels under den gångna helgen, dels här i dag talat om för oss att detta skulle peka mot en statlig upplåning på 20 miljarder. Nu är ju inte budgetarbetet genomfört, men siffran är så enormt hög att en sådan upplåning inte kan klaras med mindre än att man får anlita utlandets kapitalmarknader och öka utlandsupplåningen. Detta är någonting som herr Bohman starkt har kritiserat under den gångna valrörelsen. Inte hetler herr Fälldin har varit särdeles tillfredsställd med denna utlandsupplåning. Den kritik som riktats mot den förra regeringen får nu växlas över till något slags självkritiska funderingar och anklagelser — hurdant det nu blir med det. Med endast hälften av den inkomstförstärkning till statskassan i form av arbetsgivaravgift som den förra regeringen ansåg nödvändig, dvs. 3 miljarder i stället för 6, skall den nuvarande regeringen lägga ett förslag till skattesänkning på riksdagens bord som kostar ungefär 500 miljoner mer än vad socialdemokratin hade tänkt sig. Dessa 500 miljoner i extra statsutgifter skall dessutom fördelas på de bättre betalda inkomsttagarna. Det kan bara lösas genom att man lånar till skattesänkningen. Det blir ökad konsumtion - även det har mZm uttalat sina bekymmer om under debatten 1i dag. ] ett något längre perspektiv skulle skatteskalan indexregleras och marginalskatter över 50 96 sänkas. Det är fortfarande ett program där de bättre betaldas intressen sätts i förgrunden. Vid en inflationstakt under 1977 som förhoppningsvis ligger några procent lägre än i år ger bara indexregleringen av skatteskalan ett bortfall på ca 3 miljarder för statskassan. Det betyder ökad konsumtion. Jag kan ge min värderade efterträdare ett tips på den här punkten. Han hade väldigt brått att springa ut ur kammaren — nej, han sitter kvar, ser jag. Var så god och ta det här tipset! Är det så att man biträder den skatteuppgörelse som den gamla regeringen träffade med Landsorganisationen och TCO får budgetministern yttorligare 3 miljarder att röra sig med. Ilan kommer att behöva det. Vidare skall skattesänkningar genomföras för familjeföretagen. Viss avdragsrätt som inte finns i dag skall införas. Arbetsgivaravgift och egenavgift skall sänkas. Det betyder mera utlandslån för att klara skattesänkningar, det betyder naturligtvis mer av den konsumtion som herr Bohman och andra talare i dag har varit ängsliga för. Till dessa oförenliga åtaganden - en expansiv reformpolitik och klart försämrade statsinkomster - kommer att man talar om utt staätens upplåning inte får konsumera utrymme för andra intressen på lånemarknaden. Som kammarens ledamöter känner till kunde den gamla sagofiguren Mönchhausen i besvärliga lägen lyfta sig själv i håret. AU mina värderade efterträdare i finansdepartementet. herrar Bohman och Mundebo. gör om den prestationen kan betvivlas. Den nya regeringen har fördelen att starta sitt arbete — jag vidhåller det — under ckonomiskt gynnsamma betingelser. Detua mitt påstående verifieras av de under de senaste veckorna framlagda eckonomiska prognoserna för 1977. Det är ju 1977 vi skall tala om när vi bara har ett par månader kvar av 1976. Jag syftar på rapporterna från Landsorganisationen, från Sveriges industriförbund och från konjunkturinstitutet. Trots att dessa rapporter i den allmänna debatten kompletteras med sedvanligt dystra spådomar, sådana som alltid infinner sig före en avtalsrörelse, är det ovedersägligen så att världskonjunkwuren stadigt är på väg uppåt. Vår export. som är den strategiska faktorn för bytesbalans, industriell investeringsaktivitet och sysselsättning, ser under innevarande år ut att bli tillfredsställande. Enligt samtliga ckonomiska bedömare ser exporten ut att bli en expansiv faktor under 1977 och 1978. Vår syvsselsättning är f. n. god, och allt talar för att den kommer att så förbli för nästa år. Våra stora färdiglager kan i en bättre efterfrågokonjunktur säljas ull goda priser. Dessa lager har - märk väl! — produccerats i ett löneoch kostnadsläige avgjort lägre än dagens. och det bör i ekonomiskt avseende vara en fördelaktig affär när företagen nu får avsättning för dem. Allt talar för att investeringarna. både näringslivets och den offentliga sektorns, stiger under kommande år. Den privata konsumtionen bör öka tillfredsställande. Ni behöver inte ta itu med någon speciell disk om ni inte själva sölar ned porslinet. Mcn regeringen säger — och här talar regeringen med stort allvar — att vi har en klart ofördelaktig kostnadsutveckling i retation till omvärlden Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt som förmörkar framtidsperspektivet. Det beror, säger herr industriminister Åsling, på att den gamla regeringen fört en folaktig ekonomisk politik. Om nu inte detta påstående är ett utslag av politisk illvilja — det skall Jag kanske inte tro — så vittnar det om en ganska stor oförmäga att avläsa det händelseförlopp vi har bakom oss. Man säger att vi har tappat marknadsandetar. Jag läste med stort intresse ett par av de ekonomiska rapporterna. Industriförbundet - märk viäl: Industriförbundet! — säger.i sin rapport: ”Från det korta miniuppsving som inträffade kring årsskittet kan vi notera att bl.a. norska och finska exportörer avvecklade delar av sina stora lager under press nedåt på priserna. Svenska företag i betydligt högre utsträckning valde att ligga kvar med sina lager. Detta gjorde att vi under denna period förlorade marknadsandelar.” Det är vad Sveriges industriförbund säger. Det här bestyrks sedan av konjunkturinstitutets raäpport, där man använder följande formulering: ”De svenska företagen har, pressade av den interna kostnadsutvecklingen även 1976 tagit ut större prishöjningar än flertalet av sina konkurrenter och detta inte blotvt på exportmarknaderna utan delvis också på de för importkonkurrens utsatta delarna av hemmamarknaden. Kon Junkturinstitutets prognoser för utrikeshandeln 1976 har däremot utgått från ett antagande om att företagen skulle hålla sina relativpriser oförändrade. De högre priser som faktiskt tagits ut synes ha bidragit till att förlusten av marknadsandelar blivit större än förutsett och detta inte enbart på exportmarknaden utan även på hemmamarknaden.” Två av de ekonomiska rapporterna verifierar följaktligen att den här tappade marknadsandelen i långa stycken kan härledas till de svenska industriföretagens egen politik. De har varit bättre likvida, haft det bättre ställt än man har haft i andra länder. De har kunnat ligga på sina lager. spekulerande i att kunderna förr eller senare måste köpa, och då kan det vara lämpligt att inte bara hålla priserna utan kanske t.o.m. höja dem vytterligare. Då man talar om den ofördelaktiga kostnadsutvecklingen brukar man med förkärlek dra fram löneutvecklingen i vårt land. Det ligger väl bakom de inlägg som har gjorts här i dag. där man klart och tydligt med ansvarsfulla tonlägen har vänt sig till löntagarorganisationerna och uppmanat dem till all erforderlig försiktighet. Från den utgångspunkten, menar jag, bör också ansvarsfrågan definieras. Det behövs inga långtgående källforskningar för att konstatera att den fria arbetsmarknaden i avtalsmässig ordning tog på sig löneåtaganden mer långtgående än vad som gällde inom den offentliga sektorn, där regeringen har haft arbetsgivar ansvar. Vi fick ju i efterhand lägga på 3,5 6 extra på de offentliganställdas löner för att inte eftersladdningen skulle bli alltför märkbar. när man jämförde deras ltöner med vad den privata arbetsmarknaden ansåg sig kunna ge. Vill man ha den fackltiga förhandlingsfriheten kvar — och jag har inte hört någon annan uppfattning - bör man i logikens och hederlighetens namn lägga ansvaret där det skall ligga. I varje fall bör inte den nya regeringen av gammal vana eller intellektuell bekvämlighet Iyfta av den fria företagsamheten ansvaret för den löneutveckling som den nu i efterhand gruvar sig över. Om den gamla regeringen skall anklagas för utvecklingen. så skall det möjligen vara för att den fulla sysselsättningen har givit de löneanställda en god sits i löneförhandlingarna. Någon krivik mot den fulla sysselsättningen har vi inte hört från borgerlighetens sida, i varje fall inte då den var i opposition. Tvärtom tillät sig den nuvarande industriministern herr Åsling i den ekonomiska TV-debatten, som jag hade nöjet föra med honom i valrörelsen, att säga att det har varit centerpartiet och folkpartiet som angett tonen i den ekonomiska politiken och dragit upp riktlinjerna inte bara för dagens sysselsättning utan också för de 400 000 nya jobb som skall komma till i en snar framtid. Den nye statsministern gör ett uttalande i det senaste numret-av Veckans Affärer som det finns anledning att hänga vissa frågoteckon i kanten för. Det lyder ungefär så här: Socialdemokraterna säger, att visst har vi haft en hög inflation men vi klarade sysselsättningen. Och herr Fälldin tillägger: I själva verket har det fegat ett saftigt inslag av Döbelnresonemang häri, dvs. bra för dagen men i morgon sjufali värre. Vi kan inte acceptera den medicinen, säger herr Fälldin. Ja, det är en gammal och internationellt vedertagen filosofi i landgr med borgerlig regering, att håller man sig med en förhållandevis högre arbetslöshet, så får man en viss dämpning av inflationen. Jag nämner det här för att ge herr Fälldin möjligheter att dementera det antagande som jag sett att många tidningar har gjort i anledning av vad horr Fälldin säger i Veckans Aftfärer. Den socialdemokratiska regeringen har alltid starkt prioriterat sysselsättningen. Alt vi ändå lyckats hålta den svenska inflationen i underkant gentemot omvärlden förklaras av den selektiva politik som socialdemokratin satt in på eckonomins område och naturligtvis av den punktinriktade kraftiga arbetsmarknadspolitiken. För att upprätthålla den fulla sysselsättningen och samtidigt hålla kontroll på inflationen har socialdemokratin tillimpat en politik som den nuvarande regeringen i opposilionsställning berecknade som utslag av regleringslusta, centraldirigering och byråkratisk klåfingrighet. Vidhåller regeringen sin tidigare uppfattning om det väsentliga i den fultla svsselsättningen, får man också tillämpa socialdemokratins politik — jag försäkrar det. De mystiska självläkande krafterna förslår inte. Resultatet blir här som på andra områden att verkligheten reducerar de borgerliga propagandafraserna till noll och intet värde. Jag är frestad att göra en personlig hemställan till herr talmannen just mot bakgrund av vilken tid jag behöver för att tala om detta. Men jag föreställer mig att det är relativt hopplöst. så jag får väl fortsätta med den lilla repliktid jag till äventyrs kan ha. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt
Herr talman! Också herr Sträng var denna gång stillsam och modest. måhända något beroende på att han i sin nya roll på 15 minuter inte hann utveckla atta sina synpunkter. Jag vill ta upp två saker. Herr Sträng menar att den nva regeringen startar sitt arbete under ckonomiskt gynnsamma betingelser. Jag delar inte den uppfattningen. Såväl konjunkturinstitutets rupporter som LÖ:s och Industriförbundets redovisningar pekar ändå på fyra fom fakta som visar att de ekononvuiska betingelserna inte är så gynnsamma. Den internationella konjunkturuppgången kommer senare och blir svugare än man tidigare hade räknat med. Tillväxten 1I Sverige är lägre än i många andra länder. Bytesbalansen. som de tre senaste åren hur visat betydande underskott. kommer även niästa år att göra det. Kostnadsutvecklingen har under de gångna åren varit så ogynnsam att Sverige har förlorat marknadsandelar. Detta är obestridliga fakta. De data som redovisas i konjunkturrapporterna talar ett tydligt språk. Herr Sträng citerade ur regeringsdeklarationen och räknade upp en lång rad reformer. Ja, det är ott omfattande reformprogram. som inte är rmöjligt att genomföra på en gång. Somliga saker kostar rätt mycket pengar, exempelvis stöd till barnfamiljerna och förbättrade pensioner. Andra saker är mindre kostsamma men iändå betydelsefulla för människorna. En del sparar på offentliga utgifter och socialpolitiska insatser och kan alltså därmed ge utrymme för andra åtgärder. En del skapar nya resurser. Genom en aktiv näringspoliuk kan man få en större tillväxt och därmed resurser för ett fortsatt reformarbete. Det är ett program för en treårsperiod. Vissa saker kun vi göra under det första året. Vissa saker kan komma senare under perioden. De resurser som behövs för att genomföra programmet kan i betydande utsträckning skapas just genom en mer aktiv näringspolitik.

Herr talman! När det gäller herr Sträng beklagar jag verkligen att debattreglerna är som de är. Vi vill alla gärna höra Gunnar Sträng mera än vi fick göra för en stund sedan. Lät mig sedan. innan jag bemöter herr Sträng, bara dementera en uppgift. Någon har fäst min uppmirksamhet på att båda kvällsudningarna påstått att Gösta Bohman vill höja momsen. Jag har tillräckligt många viltnen här i kammaren som kan intvga att någonting sådant har jap inte sagt I mina anföranden här i dap. Vad beträffar förutvarande finansministerns inlägg vill jag gärna framhålla avt der är svårt att rikta kategoriska invändningar mot de allmänna resonerande synpunkter som han frumförde. Vad jag har anledning att opponera cmot är att herr Sträng fortfarande försöker redovisa en alldeles för ljus bild av det ekonomiska läge i vilket vi belinner oss och därmed väckoer förhoppningar som inte kommer att kunna infrias. Herr Striäng. gjorde gällande att sysselsättningsläget var väldigt bra. Jag har redan tidigare konstaterat. att vi på grund av olika åtgärder kunnat redovisa en sysselsättning som är bättre än många andra linders men att den inte svarar mot den ekonomiska verkligheten. Jag har också påvisat all sysselsättningen i den svenska industrin och i hela det svenska näringslivet successivt har gått ner och att det finns stor risk för att sysselsättningsläget kan förvärras under de närmaste månaderna. för att förhoppningsvis bli bättre i samband med det konjunkturuppsving som vi alla hoppas skall inträffa 1977. Men man kan inte med krav på realism gå ut och påstå attl vi inte har sysselsättningsproblem. En annan sak som herr Sträng berömde sig uv var lagerhållningen. Ja, vi har varit med om att ge lagerstöd av svsselsättningspolitiska skäl. och det är bra att på det sättet åstadkomma en utjämning mellan olika konjunkturfaser. Men vi måste vara medvetna om att detta också skapar problem. Lagerstödet har bidragit till att försena den konjunkturuppgäng som vi haft anledning att räkna med 1 Sverige. Doet är dyrt att ha varor på lager - man binder pengar på det sättet — och när man skall sälja ut lagren och skall göra det snabbt innebär det att man förlorar pengar. Herr Sträng kritiserude ju de svenska företagen för avt de inte har sålt ut sina lager snabbarc, dvs. tull lägre priser. Men att sälja ut tidigare hade inneburit att företagen varit tvingade att sälja varorna till priser som ur allmän lönsamhetssynvinkel inte varit godtagbara. Det är inte med sådana orsaker som de förlorade marknadsandelarna skull förklaras. Att man inte sålt ut sina lager tidigare kan ha bidragit ull att vi förlorat marknadsandelar, men den avgörande förklaringen är inie denna. Eftersom herr Sträng själv hänvisat ull konjunkturinstitutets höstrapport skall jug be utt få citera ur den: ”En förklaring till den ogynnsamma utvecklingen av de volvmmissiga marknadsandelarna töorde vara den mycket krattiga uppgången i relativpriset för den svenska exporten. Den svenska exporten av bearbetade varor steg med drygt 18 6 1 pris 1974-75, alt jämföra med endast 5 6 för de genomsnittliga världsmarknadspriserna, mitt i svensk valuta.” Det resonemanget utvecklas sedan ytterligare, och att orsaken skulle vara att företagen har dröjt med att sälja ut lager kan herr Sträng verkligen inte få något stöd för hos konjunkturinstitutet. När man diskuterar frågan, den eviga frågan, om arbetslöshet kontra inflation, skall man vara på det klara med att då talar man om efterfrågeinflation. Men vad vi drabbas av i Sverige i dag är en kostnadsinflation, och då håller inte herr Strängs resonemang. Sedan vill jag begagnu tillfället, herr taälman, ar gå in på frågan om att låna utomlands för att täcka de uteblivna inkomster som blir följden av skattejusteringar. Det skatteprovisorium som vi nu diskuterar syftar r allt väsenthgt till avt förhindra en skattehöjning nästa år som skulle bero på inflationen i kombination med progressiviteten i skattesystemet. Den är ägnad att möjliggöra en real standardförbättring med en mindre Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 110 bruttolöneökning och därigenom påverka lönerörelsen och det svenska kostnadsläget. En sådan skatteåtgärd är alltså avsedd att medverka till att förbiättra kostnadsläget för den svenska industrin. Därigenom ökar man möjligheterna att sälja på export och man förbättrar handelsbalansen. Man kan alltså genom skalteåtgärder minska behovet av utlindsk utlåning. Talet om att man genom att genomföra en skatteomläggning skall tvingas gå ut och låna pengar utomlands. det håller alltså inte. Till sist, herr talman: Uttrycket ”de självläkande krafterna” har nu använts under valrörelsen till leda. Herr Palme körde med det för en stund sedan. Jag tror att uttrycket är hämtat från ett anförande som Jag själv har hållit och därför finns det anledning att ta upp det. Det var inte alls fråga om att använda ”de självläkande krafterna” här i Sverige för utt t.ex. förhindra statliga stödåtgärder som kan behövas för att hjälpa en industri som är nödlidande eller att över huvud taget göra de ingrepp i marknaden som kan vara nödvändiga för att fullfölja de krav som ställs på vår svenska blandekonomi. Det resonemang ur vilket mina ord hämtats gällde den internationella arbetsfördelningen och inflationen. Det har ju ofta gjorts gällande att det var de kapitalistiska krafterna som utgjorde grogrund för inflationen och för västerlandets ekonomiska kriser. Det var i det sammanhanget som jag citerade olika nationalckonomer som hade gjort gällande en motsatt mening, nämligen att orsakerna till dessa internationella företeelser i själva verket var att politikerna blandat sig i den internationella arbetsfördelningen, och att det var politikernas inblandning som lett till au olika nationer drabbats av ekonomiska problem. Det var i detta sammanhang som begreppet de självläkande krafterna kom in i bilden. Men det var inte jag som sade detta. Jag återgav citat av mycket kända nationalekonomer. Jag har känt ett behov av att säga detta nu, eftersom det har bollats med detta uttalande till leda. Det vore bra om man satte in det i si rätta sammanhang. Då blir det rättvisande; annars blir det totalt miss visande.

Herr tulman! Ingen kan bestrida att debattordningen här är konsekvent. Jag frågade om det var sex eller tre minuter och fick beskedet tre minuter. Herr Bohman startade med att säga att jag lämnar en för ljus bild av situationen. När man slår upp s. 169 i konjunkturinstitutets rapport, så talas det där om att utvecklingen från 1976 till 1977 kommer att innebära att vi höjer BNP med 246 ”v, vi höjer bruttoinvesteringarna med 3,6 ”.. därav de privata med 4,7 "ö. vi höjer vår privata konsumtion med 3,.6 ”5 och vi bör ha en chans att höja vår export med 102 "u. Det är vad vi för dagen har att hålla oss till om vi rättar oss efter de ekonomiska prognosmakarna. Är det en ljus bild eller inte? Jag tycker den är tillfredsställande. Om man siger att Sträng alluid är optimistisk kan det kanske bero på att jag anser att man kan föra samma diskussion både före och efter en valrörelse, någonting som har betraktats såsom på något sätt ganska enfaldigt, om jag skall döma av vissa inlägg tidigare i dag från regeringsbänken. Jag vill, herr talman, emellertid säga att vi med stor spänning väntar på vad industriministerns näringsoch industripolitik kommer att innebära. Den socialdemokratiska regeringen hade ju här inlett ett arbete med att samordna och planera i stort för vissa branscher mot bakgrund av utvecklingens krav. Då tänker jag på de här tidigare i dag omdiskuterade speciella industribranseherna. Den här planeringen av framför allt skogsförädlingsindustrin har ju sin utomordentliga betydelse på grund av bristen på råvarutillgångar. Risken för att varje nyctablering tar hårt på råvarutillgången för redan etablerade och fungerande industrier är alldeles uppenbar. Det är i detta sammanhang som man tagit upp frågan om NJA. och den frågan är värd en särskild övning. Jag hoppas att få ha den vid något annat tillfälle. Men jag hörde att man från talarstolen frågade. varför det inte sades någonting om NJA:s besvärligheter tidigare. Det har väl stått klart för alla att ståloch järnbranschen lever under likartade besvärliga förhållanden just nu, eftersom det är en bransch där konjunkturernas uppoch nedgång slår mycket hårt. Skall jag tro Affärsvärlden — som var och en kan läsa, den ligger där ute i biblioteket — skulle Gränges f. n., om företaget har sedvanhga korrekta avskrivningar. dras med en förlust på 450 milj.kr.. Bergslaget med 350 och Uddeholm med ungefär 150 milj.kr. Det talar man inte om. men om NJA:s förluster talar man. Jag vill emellertid. innan herr tälmannens klubba faller, säga all med hänsyn till de senaste deklarationerna om NJA är det i och för sig inte så överraskande att man vill anpassa manufaktureringskapaciteten till den ämneskapaéitel man har i gamla NJA. När det är gjort är nästa steg att bygga ut ämneskapaciteten. Stålverk 80 är inte begravt, ärade kammarledamöter, det har sin motivering även framdeles.

Herr talman! Jag skall vara ännu mera kortfattad än herr Sträng. Vad man kan läsa i konjunkturinstitutets prognos det kommande året är att det finns möjligheter att göra 1977 vll ett gov år även för vårt land. Men man kan också läsa sig till att om detta skall lyckas, fordras för detr första att utvecklingen i vår omvärld blir den som man har räknat med och att investeringarna blir vad man hoppas på. Och för det andra fordras att vi kan lösa våra kostnadsproblem här hemma och att vi kan förbättra vår svenska konkurrenskraft. För att detta skall Ilvckas fordras i sin tur att vi kan få en lönerörelse som är anpassad till det ekonomiska läge som jag och herr Mundebo har beskrivit här i dug.

Herr talman! Fftersom det här är det sista jag har möjlighet att säga. vill jag gärna avsluta de här något avkortade inläggen med att säga: Ållmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Den nya regeringen har naturligtvis inte på två veckor kunnat finna sin melodi, jag är beredd att erkänna deua. Av den anledningen har vi fått tolerera en viss disharmoni i regeringsorkestern. Jag är emeHertid beredd att förklara att den skall ha sin chans och inte dömas i förväg, men om den heta önskan att regera. förklarlig I och för sig efter fyra decenniers ökenvandring, räcker till för aut överbrygga de inbördes motsättningarna kommer att visa stg så småningom. Verkligheten är nämligen sådan alt motsättningarna inte elimineras genom en överstätande och mångordig regeringsförklaring. Den gemensamma nämnaren i regerandet kan bli för smal för att en regering skall göra rätt för namnet. Den risken föreligger då nu bondekooperationen. den teorctiska liberalismen och den traditionella högerkonservatismen i kanslihuset skall förenas i ideologisk och praktisk politik. Att med dessa intressen i bakgrunden, herr talman, skapa förtroende hos löntagarna blir förmodligen en ganska omöjlig uppgifi. Som representant för löntagarna och småfolket kommer socialdemokratin att följa utvecklingen med stor uppmärksamhet och snabbt slå ned då den anser att de breda folklagrens intressen nonchaleras. Den borgerliga regeringen startar sin verksamhet — jag vidhåller det - under objektivt sett gvnnsamma ekonomiska förhållanden. Vi skall försöka se till att ni under den tid ni regerar förvaltar dessa tillgångar till folkets biästa.

: Herr talman! I regeringsdeklarationen anges en stark ekonomi som grunden för ett framgångsrikt reformarbete. men liksom i en rad andra avseenden saknas nödviändiga prectseringar av vad som dirmed avses. F regeringsdeklarationen talas vidare om ”en bättre skattepoliuk” som ett viktigt instrument för att trygga arbete åt alla. Vad som ur borgerlig synpunkt menas med en bättre skattepoliuk är dock inte detsamma som vad de stora lönarbetargrupperna menar. När det gäller att komma till rätta med den svenska ekonomins problem anvisar regeringsdeklarationen lättnader för närimgslivet som lösning. Budgetpolitiken skall utformas så. att staten inte tar i anspråk det för niäringslivet nödvändiga utrymmet på lånemarknaden, heter det vidare. Den hårdare prövning av nya utgiftsåtaganden från det allmännas sida som aviserats bör ses i samband med regeringsdeklarationens tal om att sociala reformer skall ges en ansvarsfull finansiering och genomföras i den takt som det ekonomiska utryvmmet medger. Bakom regeringsdeklarationens uppräkning av aktuella politiska frågor och luddiga. motsägelsefulla formuleringar skymtar kärva tider för de stora grupper som har många olösta problem. Detta är det fullt möjligt all utläsa. Inflationen beskrivs närmast som en tullfällig ohälsa, när den i själva verket är eu uuryck för den sjuka kapitalismen. De åtgärder som förespråkas innebär på inget sätt att inflationens orsaker angrips. Militärutgifternas roll när det gäller inflation och skatter förtigs helt. Ingen kan väl ändå tro att om en tiondel av statsbudgeten används till improduktiva militära ändamål detta kan gå spårlöst förbi. Tyvärr har militärutgifterna förts bort från den politiska debatten av socialdemokraterna och de borgerliga i bästa samförstånd. Mycket talar för att miljardrullningen till militära ändamål - med moderaterna i regeringen - kommer att öka. Kanske detta ändå tvingar fram en debatt i denna fråga. Regeringens uttalade mål att skapa balans i samhällsekonomin söker man nå genom stramare hushållning för de eftersatta grupperna i samhället och genom fortsatt satsning på privatkapitalets spekulation. Den politik regeringen förordar kommer inte att lösa inflationens problem, men den kommer att i ännu högre grad än hittills vältra över inflationens bördor på den arbetande befolkningen. Dcet som regeringen betecknar som ”en bättre skattepolitik” följer samma mönster. En bättre skattepolitik enligt vår mening måste lätta bördorna för de minst bärkraftiga och innebära hårdare beskattning av bolagsvinster, kapital, aktiespekulation, toppinkomster och stora förmögenheter. Men det är uppenbarligen inte detta regeringen menar. För att finansiera skatteomläggningen 1977 begränsar man höjningen av arbetsgivaravgiften med 1,5 + mot de 3 ”5 som den förutvarande regeringen planerade. Det hade varit bättre och mer angeläget att befria kommuner och landsting från höjda arbetsgivaravgifter, såsom vi från vpk hävdat att man bör göra. Även nästa års skatteomläggning kommer att ytterligare öka svårigheterna för kommunerna. I regeringsförklaringen talas om åtgärder för att hålla tillbaka de kommunala skattehöjningarna, men än är det bara fråga om ord. Den tidigare överenskommelsen mellan staten och kommunförbunden om en begränsning av skattehöjningen under två år till högst I kr. visade sig inte hålla. Redan första året intecknades i runt tal 90 öre. De beräknade kommunalskattehöjningarna för det andra året uppgår till ytterligare 60 Öre. Borgerliga politiker har gärna ställt upp på kritik av kostnadsfördelningen så länge finansministern hette Sträng. Det återstår att se om de kommer att göra detta när finansministrarna heter Bohman och Mundebo. Det återstår också att se hur den nya regeringen med den aviserade återhållsamheten i fråga om statens utgifter kan tillmötesgå kommunernas krav. Den skattepolitiska linje man kan skönja i regeringsdeklarationen är nya lättnader för företagen och ökade skattebördor för de grupper i samhället som redan belastas hårt. En politik som begränsar utrymmet för angelägna sociala reformer drabbar också samma grupper. Skattesystemet måste reformeras, heter det i regeringsdeklarationen, och på den punkten torde inte regeringen bli motsagd. I fyra år har skatteutredningen arbetat. Flera olika utredningar sysslar f. ö. med förändringar i skattesystemet. Det är bara resultaten som fortfarande låter vänta på sig. Om man från borgerligt håll hade utövat någon aktivt pådrivande Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt verksamhet i utredningarna kunde den nya regeringen ha kommit med konkreta förslag. Så är inte fallet. När det gäller en reformering av skattesystemet kan man ha olika utgångspunkter. Vissa av de åtgärder regeringen aviserar kan knappast anses vara reformer som bidrar till en nödvändig omfördelning av skattebördorna. Från vänsterpartiet kommunisterna menar vi att en genompripande skattereform är nödvändig, bl.a. därför att skattepolitiken under en lång tid inneburit att en ökad del av skattebördan lagts på lönarbetarna. Bolag och förmögenhetsägare svarar för en allt mindre del av de samlade skatterna. Detta i Kombination med dirckta och indirekta subventioner i miljardbelopp till bolagen har gjort att fördelningen av skattebördan är djupt orättfärdig. Grundlinjen i skattepolitiken måste enligt vår mening vara minskade skattebördor på lönarbetarna, barnfamiljerna, pensionärerna och ökade skatter för stora förmögenheter, bolagsvinster, spekulationsvinster. Som grundlinjer för en skattereform ställer vi från vänsterpartiet kommunisterna följande problem i förgrunden: 1. De indirekta skatterna utgör en övervägande del av statens skatteinkomster. De indirekta skatternas relativa tyngd är störst för lägre inkomsttagare. Som en första åtgärd för att lätta skatetrycket för de grupper som tvingas använda större delen av inkomsten till livsnödvändig konsumition — det gäller låginkomsttagare, barnfamiljer och pensionärer — ställer vi slopandet av matmomsen. Denna fråga har vårt parti energiskt drivil i flera år, och vi kommer att fortsätta kampen för att inte nödvändiga livsmedel skall utgöra en skattekälla. Kravet på slopad matmoms och hårdare beskattning av kapitalet i förening med vårt krav på vidgat prisstopp skulle vara en effektiv åtgärd. 2. De stigande kommunalskatterna drabbar också främst lågoch medelinkomsttagare. I inkomstlägen upp till mellan 70 000 och 80 000 kr. tar kommunalskatten en större del än den direkta statsskatten. Den ekonomiska situationen ställer kommunerna inför valet att avstå från genomförande av angelägna sociala uppgifter eller att höja skatten. Ofta tvingas de göra bådadera. Vpk har länge drivit kravet att staten skall ta över kostnaderna för viktiga delar av verksamheten inom kommuner och landsting, såsom skolan, barntillsynen och huvuddelen av sjukvården, liksom att den skall ge bidrag till pensionärernas bostadstillägg. Det är också rimligt att kommuner och landsting befrias från allmän arbetsgivaravgift, detta särskilt som omläggningen av statsskatten kombineras med höjda arbetsgivaravgifter och kommunernas enda inkomster utgörs av skatter och taxor. Detta är åtgärder av brådskande natur om man menar allvar med talet att hålla tillbaka de kommunala skattehöjningarna. Även dessa åtgärder kan vara otillräckliga. Vänsterpartiet kommunisterna har därför rest frågeställningen om en progressiv statskommunal enhetsskatt. Kostnaderna för den grundläggande omvårdnaden, som bör vara lika oavsett i vilken kommun man bor, skulle täckas genom en sådan skatt. En rad av de nu rådande skillnaderna i. fråga om kommunalskatt och kommunal service skulle därigenom kunna avskaffas. Det förhållander att en stor del av samhällsservicen finansicras via en skatt som hårdast drabbat lågoch medelinkomsttagarna skulle förändras. Bolagens möjligheter att undandra sig sin andel av kommunernas utgifter skulle minskas. Vi finner det angeläget att frågan om en progressiv statskommunal enhetsskatt ställs som alternativ till den nuvarande finansieringen av den kommunala servicen. 3. Nuvarande avdragssystem gynnar höginkomsttagare och missgynnar de stora grupperna av löntagare. Ett och samma avdrag betyder större nedsättning av den utgående skatten ju större inkomsten är. Hela systemet med avdragsregler är moget för en total översyn. Medan arbetaren på sin höjd får göra avdrag för cykelslitage och livförsäkringsavgift kan vissa grupper utnyttja avdragsmöjligheterna på ett sätt som direkt sänker den skatt som normalt skulle utgå. Vissa avdrag bör slopas helt och befogade avdrag ske direkt från skatten, i stället för som nu från inkomsten, så att avdragets värde blir lika för alla. 4. Beskattningen av kapital och kapitalvinster har under de senaste årtiondena gett ett allt mindre bidrag till statens samlade skatteinkomster. Vpk anser att beskattningen av kapital och kapitalvinster måste skärpas. Likaså bör beskattningen av stora arv och gåvor skärpas. En skärpning av realisationsvinstbeskattningen är också motiverad.

Ett sådant skattesystem bör kunna användas för miljöpolitiska och allmänt näringspolitiska syften och skatten bör kunna differentieras med hänsyn till produktionens nytta. 6. De belopp som undandras från beskattning genom skattefusk och skatteflykt beräknas till tiotals miljarder årligen. Lönarbetarna måste däremot skatta för varje intjänad krona. De får också bära de bördor som vältras över från ekonomiskt bärkraftiga grupper i samhället. Vi har från vpk länge krävt effektiva åtgärder för att stoppa skattefusk och skatteflvkt. Detta problem måste ges hög prioritet. Sammanfattningsvis vill jag framhålla, herr talman, att skattepolitiken måste ses som klasspolitik. Vilka skall bära de tyngsta bördorna? I dag är det arbetarklassen som gör detta genom den indirekta beskattningen, de höga kommunalskatterna och orättvisorna i skattesystemet. Om skat Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt tepolitiken skall få fördelningspolitiska effekter måste skattesystemet förändras efter de grundlinjer vi från vpk sökt teckna.

Herr talman! En svensk nationalekonom beskrev för kort tid sedan det läge vi befinner oss i med att något överraskande säga att vi lever både över och under våra tillgångar. Han menade med det att vi å ena sidan förbrukar mer än vi faktiskt producerar, att vi importerar mer än vi med hjälp av export kan finansiera och att vi å andra sidan lever under tillgångarna på det sättet att vi producerar mindre än vi med tanke på produktionskapaciteten skulle kunna frambringa och sälja utomlands. Gunnar Sträng sade för ett ögonblick sedan här i kammaren att det läge som vi befinner oss i och som den nya regeringen tar ansvaret för kan karakteriseras av objektivt gynnsamma förhållanden och att man ifrån socialdemokratiskt håll var beredd att kontrollera att detta goda arv inte förslösades. Redan av den beskrivning jag återgav nyss framgår att situationen kan uppfattas på något olika sätt. Det mesta som kan sägas i de här allmänna sammanhangen är redan framfört från den här talarstolen, men det är några saker jag kanske skulle vilja illustrera något mer i detalj. Får jag först, herr talman, vidröra sysselsättningsfrågan. Man har från olika håll tecknat vårt sysselsättningsläge som utomordentligt bra och sagt att det på ett positivt sätt skiljer sig från vår omvärlds. Den senaste arbetskraftsundersökningen, som redovisar vad som hänt från första halvåret 1973 till första halvåret 1976, säger oss alt sysselsättningsökningen uppgick till 235 000 personer. Det låter onekligen ganska imponerande. Men nu förklaras nog större delen av denna uppgång av en sensationellt kraftig uppgång av frånvaron. Av de 235 000 nysysselsatta personerna har mindre än hälften, 113 000, verkligen varit i arbete, medan 122 000 varit frånvarande av olika skäl. Om man tittar på den allra senaste utvecklingen, den mellan första halvåret 1975 och första halvåret i år, är denna fördelning ännu snedare. 36 000 av totalt 48 000 fler sysselsatta befann sig inte i arbete utan var frånvarande. Detta betyder alltså att av de 235 000 nya jobben har mer än hälften inte varit bemannade, om man uttrycker det på det viset. Nästan hela återstoden utgörs av en ökning av antalet deltidsarbeten.

Dessa data är därför inte någon särskilt bra grund för att bedöma om den svenska stabiliseringspolitiken varit framgångsrik eller inte. Det betyder också att den här situationen inte kan bestå hur länge som helst utan att de kostnader som den för med sig måste betalas. Här har åtskilliga gånger i dag sagts att det är nödvändigt att man beskriver verkligheten så korrekt och realistiskt som möjligt och att man inte skall försöka att förändra denna bild genom önsketänkande eller medvetet felaktig återgivning. Jag skulle vilja försöka bidra till en riktig verklighetsbeskrivning, och jag har gjort en ansträngning att komplettera orden med några bilder. Jag vill visa ett par diagram på bildskärmen. även om kammaren nu är tom så att de kanske inte för mer än cett antal åskådare får en direkt positiv effekt. Inflationstakten har ju ökat alltmer under de senaste tio åren. Orsaken till detta är stegringen av löner och andra arbetskostnader både i Sverige och i utlandet. Den verkligt centrala förändring som har ägt rum sedan 1960-talet ligger alltså i arbetsmarknadens sätt att fungera, och vi har nu på flera håll både arbetslöshet och inflation samtidigt. Av det diagram som nu visas framgår att de senaste årens exceptionella arbetskraftskostnadsökningar hett naturligt har försvagat vår internationella konkurrenskraft. Den svenska exportvolymen har utvecklats väsentligt svagare än världshandeln. Försvagningen under 1975 och 1976 är särskilt markant. Vår export av bearbetade varor till OECD-länderna, som utgör ungefär 70 26 av den totala exporten, har under de två senaste åren fått vidkännas marknadsförluster av en tidigare okänd storlek vilket framgår av nästa bild. Förlusterna av marknadsandetar under 1975 och 1976 beräknas motsvara närmare 14 96 av den delen av vår cxport. Den här dramatiska försvagningen kan jämföras med den obcetydliga förstärkning av marknadspositionerna som vi hade 1973 och 1974. Då ökade vi våra marknadsandelar inom OECD-området med 0,8 26 vartdera året, under det att de år 1975 minskade med 8,8 26 och år 1976 sannolikt minskar med 5 9. Nästa diagram visar kostnadsutvecklingens avgörande betydelse för vår internationella konkurrenskraft. Den framgår tydligt vid en jämförelse av utvecklingen av arbetskraftskostnaderna för industriarbetare per producerad enhet i Sverige och de sju största industriländerna, Det är dessa kostnader som direkt avgör priset på våra varor och därmed konkurrenskraften. I den här jämförelsen har man tagit hänsyn till växelkursförändringarna. Vi ser att under åren 1973 och 1974 var kostnadsutvecklingen ungefär 4 96 förmånligare i Sverige än utomlands. Samtidigt ökade, som vi minns, våra marknadsandelar litet grand. Under 1975 och 1976 har däremot de svenska kostnaderna per producerad enhet ökat ca 25 procentenheter mer än i de stora industriländerna. Under de här Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt båda åren har, som nämnt, marknadsförluster uppkommit i en omfattning som vi aldrig tidigare har registrerat. Det är en dyster verklighet för Sveriges del, och den är resultatet av en exceptionell ökning av arbetskraftskostnaderna och samtidigt en utomordenttigt svag produktivitetsutveckling. — Låt mig för ordningens skull säga att i arbetskraftskostnaderna ligger inte bara löner utan även arbetsgivaravgifter och liknande som tas ut i direkt proportion till lönerna. : I nästa diagram kan vi se just hur produktiviteten har utvecklats. Den tidigare snabba produktivitetsutvecklingen inom näringslivet bröts 1975. Produktiviteten minskade i fjol med 0,6 96 för näringslivet som helhet. Tillgängliga uppgifter antyder att nedgången har hejdats under 1976. Men totalt för båda åren kan produktiviteten antas ha stagnerat. En sådan produktivitetsutveckling har inte registrerats någon gång tidigare. Det betyder att kostnadsutvecklingen medfört ett svenskt kostnadsläge som i dag är alldeles för högt. Företagen kan inte längre fortsätta att bereda oförändrad sysselsältning om dessa kostnader yttertigare ökas. Läget kommer att försämras ytterligare om den internationella konjunkturen inte förbättras, och därvidlag finns ju en viss tveksamhet på många håll f. n. Det råder i varje fall stor osäkerhet om när förbättringen kan ske. Här har i dag av flera talare — både av talare från regeringshåll och av herr Palme — sagts att arbetsmarknadens parter har stort ansvar när det gäller den fortsatta cekonomiska utvecklingen i landet. Jag delar den uppfattningen. Man bär ctt gemensamt ansvar för bl.a. inflationsbekämpningen. Ju snabbare tillväxt av investeringar och produktion som eftersträvas och ju närmare man kommer målet arbete åt alla, desto viktigare blir det att arbetsmarknadsparterna gör en insats för att stabilisera kostnaderna. Annars är ju det traditionella medlet en restriktiv penningoch finanspolitik, och vi vet att en sådan politik begränsar investeringarna och sannolikt leder till arbetslöshet. Den är ett inflationsdämpande medel som arbetsmarknadsparterna borde vara ense om att undvika i det längsta. Men det ställs naturligtvis då också ökade krav på arbetsmarknadsparternas förmåga att hejda kostnadsstegringarna. Nästa diagram visar att en stabilisering av kostnaderna i Sverige under en följd av år kan återställa konkurrensläget såväl för exporten som för en importkonkurrerande hemmaindustri. Den nuvarande svaga investeringsutvecklingen i näringslivet måste brytas. De produktiva investeringarna måste bringas att överträffa långtidsutredningens mål. Den nuvarande trenden för investeringarna ger en praktiskt taget horisontell linje i diagrammet. Här gäller det alltså att bryta den trenden och få investeringarna att öka så snabbt som möjligt. och det kan rimligen inte ske utan att företagsamheten stimulcras. Av det sista diagrammet framgår att produktionen inom näringslivet har stigit med 4 26. Under samma tid har hushållens reala disponibla inkomster ökat med 15 & och den privata konsumtionen med 11 96. Det betyder alltså att vi har levt över våra tillgångar. Skillnaden mellan denna konsumtion och produktionen har finansierats med utländska lån. Mcen vi kan inte rimligen använda våra internationella lånemöjligheter för att öka konsumtionen, utan de måste avses för produktiva insatser som stimulerar sysselsättningen och gör det möjligt att nå balans mellan import och export samt underlättar återbetalningen av lånen. Riskerna minskas för både löntagare och företagare om förtroendet för framtiden kan stärkas. Den förre finansministern sade innan han lämnade talarstolen: Nå, hur skall allt detta goda betalas? Han inkluderade då också en del som jag inte har nämnt här — löften och uttalanden om hur man vill låta svenska folket få del av ett växande välstånd. Jag vill för min del svara genom att anknyta till vad den nuvarande finansministern sade när han i slutet av sitt inlägg försökte klara ut vad diskussionen om de självläkande krafterna egentligen gällde. Det finns väl en principiell skillnad i uppfattning mellan den borgerliga delen av denna kammare och därmed den nuvarande regeringen och den socialistiska delen. Det är skillnaden i tro på vilka medel som skall användas inom näringspolitiken, där man från socialistiskt håll mycket starkt förordar selektiva ingrepp medan vi från vårt håll mera vill utnyttja generellt verkande medel. Jag skulle vilja ia en liknelse från ett annat samhällsområde, nämligen skillnaden mellan hältsovård och friskvård å ena sidan och sjukvård å andra sidan. Alldeles klart är att sjukvård i olika former, selektiva ingrepp. behövs när sjukdomstillstånden har konstaterats, men ännu viktigare är att försöka undvika insjuknandet. Det gör man bäst med generclla medel, med en god företagshälsovård i ordets vidaste mening. Jag tror att det är vägen som skall leda till ökad effektivitet i det här landet och därmed till en fortsatt välståndsökning för svenska folket.

Herr talman! De regionalpolitiska insatser som riksdagen beslutat om under åren 1964, 1970 och 1972 har till viss del haft en positiv effekt för de län som hör till det inre och yttre stödområdet. Det övergripande målet för regionalpolitiken skall enligt riksdagsbeslutet 1972 vara att skapa en sådan geografisk spridning av tillgängliga resurser att människorna i landets olika detar får likvärdiga möjligheter till sysselsättning och likvärdig tillgång till service och god miljö. Olika stödformer har beslutats under årens lopp, och en alltmer markerad vilja har visats när det gällt att stoppa den s.k. flyttlasspolitik som blev så ödesdiger för Norrlandsltänen. Nettoutflyttningen från skogslänen har nu minskat betydligt. För Norrbottens del bröts utflyttningstrenden 1973, och vi fick en inflyttningsvinst för första gången under många år, dvs. för första gången flyttade fler människor in till Norrbotten än som flyttade ut. Norrbotten hade ju under 1960-talet en flyttningsförlust på närmare 30 000 människor. 1974 fick Västernorrland och Västerbotten ett obetydligt flyttningsöverskott, medan utflyttningstrenden för Jämtlands län bröts redan 1971. Flyttningsförlusterna till andra län har alltså minskat för de nordligaste skogslänen, men det pågår nu en flyttning inom länen från glesbygden till kommuncentra, från kommuncentra till regionala och primära centra. Detta är en utveckling som präglar de flesta län i vårt land. men som är mest kännbar i de nordligaste länen på grund av de långa avstånd som finns mellan olika orter. Vi har fått en obalans inom länen med en allt tommare glesbygd. befolkad huvudsakligen av äldre människor, eftersom ungdomarna måste söka sig till de orter där det finns jobb. Denna obalans inom länen när det gäller tillgång till arbetstillfällen och en kvarstående hög arbetslöshet i förhållande till landet i övrigt skapar problem som nu måste lösas för de nordligaste länen. Nuvarande regionalpolitik har sina brister. Erfarenheter från Norrbotten visar att lokaliseringsstöd och investeringsfonder under åren 1965-1975 har givit ca 5 000 jobb. varav bara ca 700 utanför det primära centrum, den s.k. Fyrkanten, och dess närhet. Jobben har hamnat vid kusten, inlandet har fått en mycket liten del. Om vi skall nå målet arbete åt alla och en större möjlighet att välja bostadsort, måste de regional I Allmänpolitisk debatt politiska medlen förbättras och förfinas. En fortlöpande länsplanering och sysselsättningsplanering är nödvändiga komplement. I den nyligen avgivna regeringsförklaringen sägs: ”Regionalpolitiken skall förstärkas, så att människor i olika landsdelar ges allsidig sysselsättning och service samt en god miljö. Bebyggelse i glesbygder och i mindre tätorter skall underlättas. Samhällsplaneringen inriktas på att i större utsträckning samordna bocnde, arbete, service och fritidsfunktioner.” Jag vill framhålla tre övergripande krav, som enligt min mening är viktiga när det gäller att nå målet arbete åt alla och mesta möjliga frihet att välja bostadsort. Det första kravet är en närimgspolitik som stimulerar till företagande och som satsar inte bara på de stora företagen utan också på de mindre och medelstora. Det andra kravet är en regionalpolitik som ger ett företagande på lika villkor över hela vårt land, dvs. kompenserar de fördyringar för företag inom stödområdet som uppstår på grund av klimat och avstånd. Transportstödet skall förbättras och en utjämning av bensinoch oljepriser måste ske. Till det andra kravet hör också en trafikpolitik som satsar på kollektiva kommunikationer. ERU har ju påvisat vikten av goda kommunikationer och inte minst betydelsen av järnväg, om man vill stimulera till företagsetablering. Det tredje kravet är att varje beslut, vare sig det fattas centralt eller på länsnivå, skall prövas från regionalpolitisk synpunkt. De som fattar besluten skall fundera över hur det verkar för de människor som så att säga drabbas av beslutet. Det blir säkert billigare för myndigheten att centralisera eller, som det så ofta också kallas, rationalisera. Men man måste fråga sig vad det betyder för människorna i glesbygden i försämrad service eller på annat sätt. Ibland sätter byråkratin verkligen krokben för människorna, som t.ex. vid årets val, när de röstberättigade i byn Viikusjärvi i Kiruna kommun fick åka 25 mil enkel resa förbi fyra vallokaler för att komma till den vallokal som stod på deras röstkort. Saivomoutka, som vallokalen låg i, är närmaste by från Viikusjärvi fågelvägen. ”Men den går det ju inte att åka bil': på”., som en av invånarna sade. Det här är ju en kuriositet som kanske inte tillhör riksdagens ansvarsområde, men det är ett exempel på ett byråkratiskt bestut som det inte gick att ändra på, trots att det stred mot allt förnuft. Det var en indirekt följd av den indragning av olika vallokaler som gjordes vid det här valet. Riksdagen har tidigare uttalat att indragning av statlig service skall ske med stor försiktighet och att myndigheterna i sin verksamhet skall ta regionalpolitiska hänsyn. Trots detta har man under åren 1973-1975 lagt ner IS1 poststationer och 163 obemannade järnvägsstationer. Det låter väl inte så farligt att lägga ner en obemannad järnvägsstation. men det innebär att man tar bort chansen för den som bor i närheten att kunna stoppa rälsbussen om man skulle vilja följa med. Man ser den i stället bara susa förbi. Sedan är det lätt gjort för myndigheterna, i det här fallet SJ, att så småningom dra in rälsbussen också, eftersom det var så få som åkte. Utifrån varje läns förutsättningar måste vi planera för en god sysselsättning. För Norrbottens del, som fortfarande dras med den högsta arbetslösheten i landet trots att det på olika sätt mellan 1970 och 1975 nyskapats närmare 11 000 jobb, gäller det att satsa på basnäringarna jorden, skogen, malmen och de industrimineral som till stor del fortfarande väntar på att bli upptäckta eller brytvärda. När det gäller ytterligare brytning av malmförekomster eller mineral kommer olika intressen i konflikt med varandra. Vilken avvägning skall vi göra mellan kraven på utrymme för renskötseln, kraven på orörd natur och kravet på och behovet av arbete och utkomstmöjligheter för människorna i Norrbotten och även behovet av råvaror för vårt land? Det är frågor som kräver svar och som vi ofta kommer att ställas inför i framtiden. Norrbotten är hett stoff i dessa dagar. Stålverk 80 är skrinlagt. Det finns bara en stor sandlåda kvar, Marknaden har felbedömts, sägs det, och det som nu återstår är att försöka få NJA lönsamt. Folkpartiet har stött en stålverksutbyggnad inom NJA:s ram. Den utveckling som vi nu fått uppleva visar att vårt krav på bättre underlag för riksdagens bedömning vid beslutstillfällena var riktigt. I ljuset av det som hänt med Stålverk 80 förstår jag nu också varför socialdemokraterna gick ut i valrörelsen och sade att om borgarna kommer till makten så blir det inget stålverk. Det är bara det att det inte hade blivit något stålverk med en socialdemokratisk regering heller. Men det sade man ingenting om. Men nu gäller det att i första hand få ett lönsamt NJA. Tanken på en högre grad av vidareförädling av malmen inom länet är riktig och får ej glömmas bort i det längre perspektivet. De spridningseffekter från stålverket till inlandet som vi talat om måste nu komma från NJA. Aktiva insatser görs redan nu från NJA och företagarföreningen för att hitta jobb som kan läggas ut i inlandet. ASST, LKAB och de andra storföretagen måste på liknande sätt söka få ytterligare underleverantörer och serviceindustri i länet. I det här sammanhanget behövs också Norrlandsfondens resurser, och det är rimligt att dessa medel i första hand används för Norrbotten och dess inland. Skall vi få ett Norrbotten i balans, måste vi också satsa på jorden och skogen: ökade möjligheter till småjordbruk. till kombinationsjordbruk, stöd till trädgårdsodling och ökade möjligheter för ungdomar att överta jordbruk genom förbättrade stödformer. Ökade resurser till skogsvård kan också ge arbetstillfällen. Folkpartiets idé om en servicegaranti måste nu genomföras med det snaraste. I stället för att man skall behöva lägga ned posten, affären eller bensinstationen på en ort skulle det kunna utgå ewt bidrag — ett driftbidrag — till detta slags servicefunktioner, så att servicen kunde finnas Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt kvar. När affären och annan service på en ort läggs ned tvingas människorna flytta. Servicegarantin skulle kunna ge fortsatt liv åt flera småorter. Frihet och social rättvisa är en liberal grundtanke. Vi vill arbeta för en politik som ger människorna största möjliga frihet att välja var de vill bo och arbeta. Vårt mål är arbete åt alla, och det är viktigt också från jämställdhetssynpunkt. Det är ofta kvinnorna som drabbas hårdast om det inte finns något jobb. Därför behövs ett helt batteri av målmedvetna insatser för att skapa arbetstillfällen. Det gäller Norrbotten, och det gäller hela vårt land. Och det, herr talman, är vi beredda att arbeta för.